Herr talman! Mot bakgrund av att 1983 års folkbokföringskommitté enligt uppgifter i massmedia föreslagit att brevbärarna skall samarbeta med folkbokföringsmyndigheten för att kontrollera medborgarnas bostadsadresser har följande frågor ställts till mig. Margit Gennser har frågat om jag avser att vidta någon åtgärd för att förhindra att skattemyndigheterna använder sig av utbyggda angiverisystem av den typ som föreslagits i samarbete med postverket. Elver Jonsson har frågat om jag är beredd att medverka till att skattemyndigheterna inte skall få utnyttja brevbärarna för att registrera postverkets kunder. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Folkbokföringen har stor betydelse för den enskildes rättigheter och skyldigheter i samhället. Var en person är bosatt är t.ex. avgörande när det gäller bostadsbidrag och beskattning. Under senare år har felaktiga uppgifter om bosättning utnyttjats i ökande grad i bidragsoch skattesammanhang. 1983 års folkbokföringskommitté har till uppgift att bl.a. söka finna lämpliga former för kontrollen av att folkbokföringens uppgifter stämmer överens med den verkliga bosättningen. Kommittén har kommit fram till att man bör genomföra en försöksverksamhet i Göteborgsområdet för att undersöka om postens uppgifter om tillfälliga eftersändningar är av värde i detta sammanhang. En sådan försöksverksamhet skulle innebära endast att posten vidarebefordrade uppgifter om tillfälliga eftersändningar till folkbokföringsmyndigheterna. Brevbärarna skulle således inte medverka i försöksverksamheten. Det finns sedan länge ett informationsutbyte mellan postverket och folkbokföringsmyndigheterna i fråga om bosättningsuppgifter. Enligt folkbokföringskungörelsen skall nämligen postanstalt sända mottagna anmälningar om permanenta adressändringar på grund av flyttning till folkbokföringsmyndigheten i inflyttningsorten. I fråga om den nu berörda försöksverksamheten är att märka att de sekretessbestämmelser som gäller för postverket normalt inte hindrar att uppgifter om enskildas adresser lämnas ut. Var och en som begär det kan alltså regelmässigt få upplysningar om adresser från posten. Dessa regler om offentlighet för adressuppgifterna beslutades så sent som år 1982 av en enig riksdag med det klart uttalade syftet att uppgifterna skulle få användas i olika verksamheter utanför posten, bl.a. i inkassoverksamhet. Jag ser mot bakgrund av de förhållanden som jag nu har redogjort för ingen anledning att ta initiativ till åtgärder av det slag som frågeställarna efterlyser.

Herr talman! Jag är faktiskt djupt förvånad över det svar som jag fick av finansministern. Jag trodde, när jag kom hit till kammaren, att jag skulle få ett helt annat svar — ett svar som var mycket mera i överensstämmelse med vad generaldirektören för postverket har sagt. Herr Zachrisson har ju avvisat det här förslaget. Det finns viktiga skäl för det. Registren över tillfälliga eftersändningar är inte alls uppgjorda på samma sätt som de andra registren, och där finns stor risk att det blir fel. Tidigare var det litet ovisst huruvida det verkligen rörde sig om en offentlig handling. Om jag inte minns fel avkunnades av kammarrätten en dom som gick ut på att registren är offentliga. Då frågade man sig också om inte vissa ändringar borde göras i sekretesslagen. Av tidningsartiklar har jag förstått att man kommit överens om att försöksverksamheten i Göteborg inte skulle komma i gång. Av finansministerns svar får jag en helt annan uppfattning. Jag undrar vad som gäller i detta sammanhang. Till slut vill jag bara säga att man kan inrätta ett samhälle på två sätt. Å ena sidan kan man använda moroten: genom att inte ta upp för höga skatter och genom att inte ordna alltför mycket på politisk väg ser man till att människor blir lojala. Å andra sidan kan man känna sig tvungen att använda piskan, t.ex. i form av kontrollinstrument av det aktuella slaget. Jag beklagar om det kommer att gå den vägen. Jag hade, som sagt, hoppats på ett helt annat svar från finansministern.

Herr talman! Jag ställde min fråga efter det att det kommit fram att 1983 års folkbokföringskommitté tänkt att postverket skulle engageras som ett slags skattepolis. Postverkets generaldirektör tog avstånd från den tanken, medan jag, som det påpekas i min fråga, noterade att statsministern enligt tidningsuppgifter var mera oklar vad gäller regeringens uppfattning i frågan. Jag finner nu att finansministerns svar, för vilket jag i och för sig tackar, var nog så retoriskt till sin karaktär. Vi lever i en tid när registrering och kontroll är på modet, och det finns naturligtvis en rad anledningar till att så är fallet. Men det ligger en risk i att nästan aningslöst göra sig beroende av kontroll och angiveri, så mycket mer som vi också lever i en tid av teknisk expansion, som vi ännu inte sett slutet på. De praktiska frågorna när det gäller att säkerställa människors legitima krav på integritet är långt ifrån lösta, och det gäller att vara särskilt observant. En del tar de här frågorna med en axelryckning, och man kan konstatera att det redan skämtas ganska friskt om postens och brevbärarnas roll i sammanhanget, men detta har en mycket allvarlig sida. Postens uppgift som serviceorgan för allmänheten kan komma att ifrågasättas, och det var bl.a. det som generaldirektören påpekade i sin kommentar. Finansministern begränsar sig nu till att kommentera de allmänna bestämmelserna för den rutinmässiga handläggningen av uppgifter om enskildas adresser. Det är dock inget tvivel om att utredningskommittén hade planer på betydligt mera aktiva insatser. Jag skulle vilja att finansministern förtydligade sitt svar på den punkten. Instämmer finansministern i generaldirektörens bedömning att det inte är lämpligt att postverket engagerar sig på det sätt som kommittén angivit? Bl.a. har ju postverket ett kundförhållande, och det finns en gräns förs.k. sidoåtaganden som affärsverk av postverkets typ kan ta. Jag menar, herr talman, att det finns anledning att vara observant på myndigheters kontrolliver. De skall naturligtvis inte förtröttas i sina strävanden att se till att lagar och förordningar efterlevs, men vid utformningen av de metoder som tillämpas måste man visa respekt för människors rätt till personlig integritet.
Herr talman! Jag måste först konstatera att riksdagen år 1982 uppenbarligen inte ansåg att integritetsskyddet i något avseende hotades av att de uppgifter som vi nu diskuterar blev offentliga. Då var det närmast fråga om att privata inkassofirmor skulle snoka i registren för att plocka fram uppgifter om adresser, så att de kunde nå människor och få in sina pengar. Då var det ingen diskussion om integritetsfrågorna, och någon sådan vill ni antagligen inte ha nu heller. Vad beträffar generaldirektör Zachrissons uttalande vet jag inte vilket kunskapsunderlag det byggde på. Jag kan bara konstatera att han hade fel i två avseenden. För det första trodde han tydligen att brevbärarna skulle springa runt och leta efter uppgifter på brevlådor och adresskyltar. För det andra kände han i varje fall då uppenbarligen inte till att det är fråga om offentliga uppgifter. Den enda skillnaden i förhållande till nuläget är att folkbokföringskommittén har tänkt sig att posten skall ställa listorna i fråga till förfogande för folkbokföringsmyndigheten. Jag tycker mig märka, herr talman, att de båda frågeställarna är något mindre fyllda av rättspatos än när de skrev sina frågor, som uppenbarligen grundade sig på lösa och ganska missvisande pressuppgifter.
Herr talman! Jag försöker alltid, herr finansminister, att vara moderat då jag talar om saker och ting. Det var därför som jag inte tog till brösttoner. Jag tycker att det är fel att denna typ av listor, som är sammanställda för ett helt annat ändamål, nämligen för postutbärning till människorna, skall användas i de hänseenden som nu är aktuella. Som jag sade var det inte helt klart vad lagstiftningen syftade till. Jag satt inte i riksdagen 1982, så jag vet inte hur tankegångarna då gick. Jag tror att det även kan vara fel att inkassofirmor får oriktiga adresser. Det är skillnad på om man har flyttat permanent eller om man har en tillfällig adress. En tillfällig adressändring tas emot på ett helt annat sätt och kontrolleras mindre noggrant. Det är därför som vi skall akta oss för denna typ av system. Det är andra saker som är av betydelse — och som leder till fusk. Vi har gått alldeles för långt när det gäller att bygga ut den politiska sektorn. Vi har helt enkelt fått för höga skatter. Jag tror att vi skall försöka reformera på helt andra vägar än genom att att bygga ut denna typ av system för kontroll av enskilda människor. Det vore bra också för vårt anseende utomlands.
Herr talman! Finansministerns påstående att postens generaldirektör inte visste vad han talade om får naturligtvis stå för finansministern själv. Jag tror att det här finns stor anledning att vara observant. Visserligen har vi ett riksdagsbeslut om hur långt kompetensen kan sträckas när det gäller denna typ av uppgifter, men riksdagen var nog inte helt på det klara med den ambition som vi kan spåra i 1983 års folkbokföringskommittés fortsatta utredningsarbete. Det är viktigt att vi har en klar gränsdragning. Vi måste också mycket noga se till att nya och mer expansiva uppdrag inte skall kunna verkställas. Därför är det angeläget att dels begränsa verksamheten enligt gällande bestämmelser, dels framhålla att postens uppgift är att vara ett serviceorgan för allmänheten. Vi får inte, som jag sade i mitt tidigare anförande, ålägga posten sidouppgifter som gör att denna roll kommer att ifrågasättas.

Herr talman! Rune Ångström har frågat mig om jag är beredd att föreslå en förändring i skattereglerna för kulturarbetarnas stipendier, exempelvis genom särbeskattning även av B-inkomster. Kulturarbetares stipendier kan vara av många slag. Beträffande nuvarande ordning kan helt kortfattat sägas att rena stipendier, dvs. stipendier som inte är ersättning för något arbete, är skattefria om de inte utgår under så lång tid att de blir skattepliktiga som periodisk inkomst. I praxis har gränsen satts till tre år. Beskattas de som periodisk inkomst utgör de —-i likhet med andra sådana inkomster — B-inkomst. Vissa av stipendierna är även pensionsgrundande. Den nuvarande ordningen för beskattning av stipendier är inte helt tillfredsställande. Frågan har tagits upp av kulturskattekommittén, som föreslagit att de pensionsgrundande stipendierna och bidragen skall behandlas som A-inkomst. Kommitténs betänkande är f.n. ute på remiss. Jag hyser förståelse för dem som reagerar mot att stipendier och bidrag generellt behandlas som arbetsfria inkomster. Jag vill emellertid avvakta remissinstansernas yttranden innan jag tar ställning till hur beskattningen skall ändras.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Svaret ger mig dock anledning att fundera över om finansministern har förstått den vidd som frågan har ur både praktisk och principiell synpunkt. Jag skall först ta upp de principiella synpunkterna. Det aktuella fallet gäller en författarinna som fått ett arbetsstipendium på 28000 kr. Hon är gift, och maken tjänar ca 10000 kr. i månaden. Makarna har tre barn, och det mesta av hustruns tid går åt för att sköta barn och hushåll. Trots denna arbetsbörda har hon skrivit ett par uppmärksammade böcker, som givit mera ära än pengar. Det arbetsstipendium som hon fått och som gäller på fem år skulle hjälpa henne att betala för barnpassning, tvätt och annat jobb i hemmet, och hon skulle kunna få några timmars arbetsro. Författarfonden är inte en institution som ger några allmosor från det allmänna — det vill jag ha klarlagt. Den är uppbyggd genom vad som kommer in via boklånen från biblioteken. Denna författarinna får bara 4 000 kr. kvar av stipendiet trots att hon inte har någon annan egen inkomst. Arbetsstipendiet klassas nämligen, av någon outgrundlig anledning, som B-inkomst. Därigenom läggs den ovanpå makens inkomst och drabbas av en marginalskatt på 8496. Detta skatteförfarande förvandlar i det här fallet vad författarinnan själv tjänar till ett mycket litet belopp. Det är egentligen en ganska makaber fars, men det har en mycket stor principiell betydelse. Oftast är det mannen som har den större inkomsten, och det är alltså nästan undantagslöst kvinnorna som drabbas av denna åtgärd. Denna skattebestämmelse innebär ett hån mot jämlikhetstanken och en könsdiskriminering som helt bryter mot särbeskattningens principer. Den får en effekt som inte bara drabbar författare och andra kulturarbetare, utan den drabbar också alla småföretagare. Men finansministern hänvisar till kulturskattekommitténs kommande förslag, och jag vill fråga: Är finansministern beredd att förändra hela B-skattesystemets regler så att det omfattas av särbeskattningens principer? Ser finansministern detta som en angelägen jämlikhetsfråga?
Herr talman! Riksdagens frågestunder utvecklas alltför ofta, tycker jag mig märka, till överläggningar där det framförs krav på att regeringens ledamöter skall stå i talarstolen och lagstifta. Det kan icke vara meningen att frågestunderna skall ge sådana resultat. Det är nu så, och jag hoppas att Rune Ångström är medveten om detta, att kulturskattekommittén redan är klar med sitt arbete och att dess betänkande är under remissbehandling. Jag har sagt att vi skall ändra beskattningen, men jag inser — det kan jag försäkra — både den principiella och den praktiska räckvidden av att särbehandla olika slag av inkomster. Därför gör jag bara den enkla reservationen att jag vill se remissutfallet, innan jag tar ställning till hur långt vi skall gå i fråga om förändring av beskattningen på detta område. Det finns också en rad andra förslag till reformering av kulturarbetarnas skatteförhållanden i kommittébetänkandet, vilka regeringen måste ta ställning till. För att Rune Ångström nu inte skall kunna gå härifrån och säga att finansministern är ointresserad av kulturarbetarnas skatteförhållanden, på grund av att jag inte omedelbart lägger lagförslag framför näsan på frågeställaren, har jag velat göra denna principiella deklaration.
Herr talman! Jag är helt på det klara med att det inte är regeringen som stiftar lagar — det gör riksdagen. Det finns ibland skäl att fastslå den principen utifrån riksdagens synpunkt. Detta råder det alltså inget tvivel om från min sida. Jag frågade finansministern om han ansåg att det var en klar jämlikhetsfråga och om han var beredd att ta initiativ till att föreslå en ändrad lagstiftning. Han hänvisade till kulturarbetarnas situation och den utredning som just behandlar detta avsnitt. Jag har gjort en vidare tolkning och har frågat om finansministern var beredd att över huvud taget ta upp denna jämlikhetsfråga då det gäller B-inkomsterna och deras beskattning.

Herr talman! Knut Wachtmeister har uttalat att den nya omsättningsskatten på aktier har medfört att utländska köpare av svenska aktier nu i betydligt större utsträckning förefaller göra dessa köp via utländska mäklare och att det förefaller som om skatten långt ifrån kommer att inbringa de ca 750 milj.kr. som angetts i propositionen . Knut Wachtmeister har frågat mig om jag med anledning härav avser vidta några åtgärder för att återställa denna tjänsteexport. Den nya omsättningsskatten på aktier har i dag varit i kraft i drygt en månad. Enligt min uppfattning är det alldeles för tidigt att dra några slutsatser om skattens effekter i olika avseenden. Än mindre kan behovet av ändringar i beskattningen bedömas. När det gäller intäkterna av den nya skatten är det riktigt att siffran 750 milj.kr. nämndes i propositionen. Uppgiften angavs då som osäker och gällde endast under förutsättning att omsättningen av värdepapper i fortsättningen blev av samma omfattning som år 1983. I budgetpropositionen har intäkterna beräknats till 540 milj.kr. för budgetåret 1984/85.

Herr talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret på min fråga. Tyvärr saknades — jag säger detta trots att jag inte hade väntat mig annat — den öppenhet i fråga om att ta bort oformligheter i lagstiftningen som finansministern visat i andra sammanhang. Låt mig sedan säga att omsättningsskatten på aktiehandeln inte bara är olycklig utan också ovanligt hafsigt tillkommen. Så sent som den 17 maj förra året avstyrkte ett enigt skatteutskott en vpk-motion om omsättningsskatt på aktier. Mindre än sex månader senare ligger en proposition om en sådan skatt på riksdagens bord. Någon remissomgång besvärade man sig inte med, och inte heller med att höra lagrådet. De sakliga invändningar från branschens sida som framfördes vid uppvaktning inför skatteutskottet föreföll först vinna gehör, men i slutändan ändrade majoriteten sig, och allt blev i stort sett som föreslagits i propositionen. Denna osäkerhet från utskottsmajoritetens sida återspeglas i utskottets betänkande, där det heter: ”——-— att man i vart fall inledningsvis och tills närmare erfarenhet vunnits av den nya lagstiftningen bör begränsa skattefriheten -—--”. Detta har utgjort bakgrunden till min fråga. Man har mycket snabbt vunnit den erfarenheten, att handeln med aktier då det gäller utländska kunder drastiskt minskar. Det är väl ganska givet, att när man skattebelägger de transaktioner som via svenska mäklare görs mellan svenska säljare och utländska köpare eller tvärtom, så kommer dessa affärer i stället att göras via utländska mäklare. Därigenom förlorar man inte bara värdefull valuta och värdet av tjänsteexporten, utan man minskar också den viktiga internationella kontakten. För en regering som annars säger sig vilja värna om vår export kan det väl knappast vara något intresse att på detta sätt favorisera utländska mäklare i förhållande till svenska. Börsens totalvolym under de 23 första börsdagarna har varit oförändrad, vilket innebär en dämpning av börsomsättningen med närmare 50 90, då börsindex i jämförelse med förra årets siffror gått upp 60 96. Beträffande nedgången i utlandsaffärerna avseende svenska aktier under samma tid synes minskningen bli minst 40 90. Mina följdfrågor blir då: Anser finansministern att dessa uppgifter inger oro? Hur länge bör man enligt finansministerns uppfattning i så fall vänta, innan man vidtar några åtgärder? Det andra avsnittet som jag berörde gällde hur mycket omsättningsskatten skulle ge i statliga intäkter. Här har finansdepartementets uppfattning svängt ordentligt, vilket motiverar ett klarläggande från finansministerns sida. I proposition 48 anges som bekant beloppet 750 miljoner. I proposition 40 om ekonomisk-politiska åtgärder tror man på 600 miljoner, i budgetpropositionen har summan prutats till 540 miljoner och i den allmänpolitiska debatten i förra veckan tippade finansministern att den skulle bli 900 miljoner. Vilken är den summa som är aktuell och som vi skall tro på?
Herr talman! Knut Wachtmeister försöker blygsamt dölja sina historiska kunskaper. För det första är den här skatten inte något principiellt nytt i Sverige. Vi hade en stämpelskatt på aktier under många årtionden. Den avskaffades under den borgerliga regeringsperioden som en bland många presenter till aktieägarna. Till vad nytta? har ofta frågats. Vi har alltså haft en skatt av den här typen, även om den var något annorlunda konstruerad än den omsättningsskatt som nu införs. För det andra måste Knut Wachtmeister tillfälligt ha lidit av minnesförlust när han sade att skatteutskottet i maj enhälligt avstyrkte en vpk-motion i denna fråga. Ja, men skatteutskottet gjorde detta ställningstagande samtidigt som man föreslog en omsättningsskatt på 10926 — vilket uppenbarligen är någonting annat än en skatt på 196. Beträffande de inkomster som detta kan ge har vi inte velat göra några glädjeprognoser. Vi har precis lika små eller lika stora förutsättningar i dag som vid det tidigare tillfället att bedöma vilken omsättning det blir på Stockholms fondbörs under 1984. Jag har inte velat komma med prognoser som sedan visar sig ligga alltför högt. Vad jag sade i den aktuella debatten var att det lika gärna kan vara en omsättning på 90 som på 70 eller 60 miljarder. Därför har vi valt att ligga i underkant i våra bedömningar.

Herr talman! Det förhållandet att den borgerliga regeringen avskaffade stämpelskatterna 1979 har knappast med saken att göra. Det visar bara att vi då från borgerligt håll tyckte att de var olämpliga. Det rör sig inte alls om någon minnesförlust när jag säger att vpk-motionen gick ut på en 10-procentig omsättningsskatt på aktier. Skatteutskottet avstyrkte enhälligt och sade inte alls att man skulle kunna tänka sig en lägre beskattning. Det var ett klart och entydigt avstyrkande från utskottets sida. Det var alltså ingalunda fråga om någon minnesförlust från min sida. Jag är fullt medveten om att finansministern inte kan stifta lagar här från talarstolen. Jag förstår också att finansministern inte avser att avskaffa omsättningsskatten på aktier. Den oformlighet som påtalades från branschens sida och som vi också diskuterade i skatteutskottet — det gick t. 0. m. så långt att kammaren återremitterade ärendet till utskottet för att få rätsida på det — har inte finansministern sagt någonting om. Detta betyder alltså att utländska mäklare gynnas på de svenskas bekostnad. Vi förlorar intäkter och valuta, och vi förlorar också de internationella kontakter som är så värdefulla för svenskt näringsliv. När finansdepartementet angav fyra olika belopp — 750 miljoner, 600 miljoner, 540 miljoner och 900 miljoner — var det väl fullt befogat att fråga vad som gällde. Jag kan också fylla på med att fråga om finansministern har tagit hänsyn till att den här omsättningsskatten på aktier får dras av vid beräkningen av reavinsten på aktier.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om regeringen avser att ta några särskilda initiativ under säkerhetskonferensen för att få klarhet i Raoul Wallenbergs öde och kräva hans frigivning. Regeringen försitter inget lämpligt tillfälle att få klarhet i Raoul Wallenbergs öde. I främsta hand föredrar vi därvid direkta framställningar till den sovjetiska regeringen på sätt och vid tidpunkt som vi avgör på grundval av en kontinuerlig lägesbedömning. Denna påverkas naturligtvis i hög grad av i vad mån ny, tillförlitlig information inkommer. Någon sådan information har vi sedan länge inte erhållit. Även om vi föredrar bilaterala kontakter är möjligheten att ta upp frågan i ett multilateralt sammanhang naturligtvis inte utesluten. Stockholmskonferensen är dock, till skillnad från ESK-konferensen i Madrid, knappast ett lägligt tillfälle. Den senares mandat omfattade mänskliga rättigheter och familjeåterföreningsfrågor. Stockholmskonferensen är som bekant begränsad till säkerhetsoch förtroendeskapande åtgärder i Europa.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Frågan om Raoul Wallenbergs öde är naturligtvis inte ett ämne som hör hemma på Stockholmskonferensen. Det var således inte ett missförstånd som gjorde att jag framställde min fråga. Men Stockholmskonferensen har medfört att vi i Sverige fått visit av höga herrar från Sovjet. Enligt min och många andras uppfattning erbjöds därmed den svenska regeringen ett utmärkt tillfälle att påminna Sovjets ledare om att vi inte har glömt Raoul Wallenberg och om att vi fortfarande inte fått någon tillfredsställande förklaring när det gäller hans öde. Det är inte rätta tillfället att här hålla ett högtidligt tal om Wallenbergs stora humanitära insatser. De bör vara väl kända såväl för utrikesministern som för riksdagen. Kunskapen om hans insatser växer också ute i världen. Här hemma brukar debatten om Wallenbergs öde flamma upp med jämna mellanrum — åtminstone så snart ett nytt vittnesmål blir bekant.

Om ”någon ny, tillförlitlig information” inte föreligger, finns det säkert ännu starkare skäl att fråga dem som möjligen känner till hur det förhåller sig. Vi hade några sådana gäster i Stockholm för en vecka sedan. Vi kan i det här fallet också stödja oss på en allt starkare opinion långt utanför Sveriges gränser. Jag vill påminna om att företrädare för andra länders regeringar också försökt att påverka Sovjet. Det hade därför varit helt naturligt om utrikesministern vid samtal med sin kollega från Sovjet också hade berört fallet Wallenberg. Jag vet att Wallenbergföreningen hade gjort en framställning i saken. Såvitt jag kunnat utröna har föreningen emellertid inte fått någon positiv reaktion från UD. Jag menar inte att företrädare för den svenska regeringen behöver, eller borde, framföra sina synpunkter i ett officiellt tal — men ni talas ju vid i enrum. Enbart ett påpekande om det svenska folkets intresse i denna fråga hade varit på sin plats. Jag framställde min fråga innan konferensen startade. Jag gjorde det för att påminna om möjligheten att ta upp saken. Jag beklagar att Lennart Bodström inte har tagit chansen. Han tycks inte ha vågat säga ett ord. Jag beklagar det. Raoul Wallenberg var en modigare man.

Herr talman! Om Karin Ahrland hedrar minnet av Raoul Wallenberg genom att jämföra hans mod med det mod som de visar som talar i Sveriges riksdag kan ifrågasättas. Dimensionerna är något olika när det gäller de gärningar som har utförts. Det var inte feghet eller brist på mod som ledde till att jag inte tog upp denna fråga vid samtalen med den sovjetiske utrikesministern när denne var här, utan det var uteslutande en bedömning av vad som är den lämpliga vägen att nå resultat. Det väsentliga för regeringen, och för varje svensk, borde vara att klarhet bringas i fallet Raoul Wallenberg. När ett spår erbjuder sig gäller det att följa detsamma och att försöka nå resultat. Jag kan inte utlova — ingen regering har gjort det — att vid varje samtal med företrädare för Sovjetunionen inleda detta med att föra in frågan om Raoul Wallenberg eller att göra det under samtalets gång. Vad jag däremot kan säga om den nuvarande regeringen, liksom om tidigare regeringar, är att man inte försummar något tillfälle att använda varje minsta ledtråd för att få klarhet i vad som har hänt Raoul Wallenberg och att, om det finns något säkert spår, också söka följa detta för att om han lever utverka hans frigivning. För den som inte är bekant med detta vill jag hänvisa till de 1900 sidor som frisläpptes ur utrikesdepartementets arkiv 1980 och de 13300 sidor som frisläpptes i maj 1982. De beskriver ett träget efterforskningsarbete, som är värt lika mycket som retorik från talarstolar.
Herr talman! Jag tycker inte att det är lämpligt att ta upp frågan om retorik eller inte i det här sammanhanget. Jag tar fasta på att utrikesministern i alla fall har förklarat sig vilja göra allt han kan för att bringa klarhet, när ett spår erbjuder sig. Men jag hävdar fortfarande att man dessutom alltid måste påminna om den här saken. Jag har en bestämd uppfattning om — och det har gällt även i liknande ärenden — att det gäller att få fram budskapet till högsta möjliga person i Sovjetunionen, och det var det tillfället som fanns helt nyligen.

Herr talman! Barbro Nilsson i Visby har ställt två frågor till mig om permissionsflyg för värnpliktiga på Gotland, dels om jag kan redovisa resultatet av den utvärdering av hittillsvarande försöksverksamhet som rimligtvis måste ligga till grund för ett eventuellt beslut i ärendet, dels om jag är beredd att medverka till att förbindelserna mellan Gotland och fastlandet för värnpliktiga även fortsättningsvis kan skötas bl.a. med hjälp av militärflyg. Bakgrunden till frågorna är att regeringen beslutat om försöksverksamhet med viss användning av militärt transportflyg för värnpliktigas ledighetsresor till och från Gotland. Försöken inleddes den 1 januari 1983 och skulle avslutas den sista augusti samma år. För att erhålla ett bättre underlag biföll regeringen i juni en framställning om att få förlänga försöken t.o.m. mars 1984. En rapport över den dittills bedrivna försöksverksamheten har inkommit till regeringen den 21 december 1983. Jag har ingen möjlighet att här i detalj redovisa överbefälhavarens rapport. Jag vill dock säga att försöken enligt ÖB bl.a. visat på behov av att ytterligare utreda ett antal frågor. Som exempel kan nämnas frågan om finansiering av det militära transportflyget och därvid avvägningen av kostnaderna för samtliga transportuppdrag. ÖB är vidare tveksam till att prioritera Gotlandstrafiken vid en eventuell ökad användning av försvarets Givetvis måste även konsekvenserna för landets kommunikationer i stort och för trafikföretagen särskilt belysas. Något förslag om att förlänga eller permanenta försöksverksamheten föreligger inte. Överbefälhavaren arbetar nu i en särskild arbetsgrupp vidare med bl.a. dessa frågor. Rapporten bereds f.n. inom försvarsdepartementet. Jag är därför inte i dag beredd att ta ställning till vad som skall gälla efter den 1 april 1984, när försöken upphör.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga, även om det säkerligen inte gör de värnpliktiga på Gotland särskilt glada. Jag tror inte heller att försvarsministern är särskilt glad över att lämna detta besked, eftersom jag vet att försvarsministern har besökt Gotland och diskuterat de här problemen på ort och ställe. Den allmänna värnplikten är och förblir grunden för det svenska försvaret. Det sade försvarsministern själv i ett tal för ett par dagar sedan. Anders Thunborg sade vidare att försvaret inte kan undantas från kraven på sparsamhet och rationalisering. Det är kanske ingen katastrof om rationaliseringen mynnar ut i färre utbildningsdagar, bara varje utbildningstimme blir effektiv. Det gör säkert soldaten mer motiverad för sin utbildning. En utvilad soldat på måndagsmorgonen och en soldat i utbildning t.o.m. fredag eftermiddag är, Anders Thunborg, ett resultat av en försöksverksamhet som nu pågått på Gotland i över ett års tid. Försöksverksamhet med militärt organiserad flygtransport med flygvapnets Herculesplan har slagit mycket väl ut. I januari 1983 startades verksamheten, och den fortsätter efter förlängning t.o.m. mars månads utgång detta år. Under försöksperioden har alla värnpliktiga hemtransporterats med flyg varje helg, antingen i militär regi eller med ordinarie plan. Och vi vet nu — även Anders Thunborg vet det — att ledighetsresorna har blivit avsevärt mycket billigare med Herculesplan i militär regi än då man utnyttjat Linjeflyg. Trots att planen har gått utan last ena vägen, har kostnaden bara uppgått till 50 26 av kostnaden för ordinarie flyg. En försöksperiod med så många goda resultat av olika slag bör rimligtvis mynna ut i något positivt. Den bör åtminstone leda till en fortsättning av försöksverksamheten tills den senare försöksperioden också har utvärderats eller, naturligtvis ännu hellre, till en permanentning av flygtransporter till och från Gotland varje veckoslut av samtliga fastlandsvärnpliktiga på billigaste möjliga sätt. Herr talman! Försvarets transportresurser och även andra transportmöjligheter vid sidan om reguljära förbindelser måste bli föremål för en noggrann analys i syfte att förbättra för både värnpliktiga och personal och att spara pengar åt försvaret. Det finns alltså många frågeställningar, och jag vädjar till försvarsministern: Ompröva beslutet! Jag skulle vilja ha svar på några frågor. När det gäller Linjeflyg gick avtalet ut vid jultiden. Har man förnyat det avtalet? Det kostar enormt mycket pengar, och jag upplever det som ett mycket dåligt avtal. Varför utnyttjade man bara ett av Herculesplanen i militär regi, varför inte båda? Kan man inte t.ex. hyra in personal till planen om det inte finns andra möjligheter? Det är många frågor som människor på Gotland om och om igen undrar över och vill ha svar på. Svara bara på några av dem, så är försvarsministern snäll!
Herr talman! Jag vill påminna Barbro Nilsson i Visby om att vi har värnpliktiga över hela landet och inte bara på Gotland. Jag vill också påminna om att ett delvis nytt regelsystem för värnpliktsresor infördes så sent som den 1 juli 1983. Vissa igångsättningsproblem har funnits, och regeringen har i ett par fall kompletterat bestämmelserna. Min målsättning är nu att utvärdera reseverksamheten för värnpliktiga i stort och att därefter, om behov föreligger, lämna förslag till regeringen på lämpliga åtgärder. Huvudfrågan blir därvid att prioritera tillgängliga resurser så att de värnpliktiga över hela landet till rimliga kostnader bereds möjlighet att på ett bra och drägligt sätt komma hem de helger tjänsten så medger.
Herr talman! Jag tycker precis detsamma. Det har varit en försöksverksamhet på Gotland, vilken som jag sade bör utmynna i någonting positivt. Eftersom verksamheten har prövats först på Gotland och vi nu vet att transporterna med t.ex. båt och vidare förbindelse med järnväg inte kommer att fungera, eftersom turlistorna inte kommer att stämma, måste verksamheten ändå fortsättas på något sätt. Eftersom den har gett ett så gott resultat, tycker jag att försöksverksamheten bör utmynna i någonting, inte bara ta slut helt abrupt. Jag fick inget svar på frågan om kostnaderna för Linjeflyg. Jag tycker nämligen att det är barockt att det skall kosta nästan lika mycket för en värnpliktig att åka fram och tillbaka från Gotland som det gör för mig att åka för ordinarie pris. Det skiljer faktiskt inte en hundralapp. Det måste vara ett enormt dåligt avtal som försvaret har träffat med Linjeflyg, om det nu inte har omförhandlats.

Herr talman! Görel Bohlin frågar om jag är beredd att ta initiativ till att viss användbar och t.o.m. hemlig överskottsmateriel, bl.a. radiostationer, som säljs genom FFV i stället tillförs hemvärnet. Jag vill inledningsvis framhålla att det är, med hänsyn till hemvärnets viktiga uppgifter i krigsorganisationen, angeläget att hemvärnet fortlöpande tillförs modern materiel. I de materielplaner som armén upprättar varje år fastställs hemvärnets behov av materiel, och särskilda listor görs upp. Materielen tillförs antingen genom nyanskaffning eller genom att den övertas från andra delar av arméns krigsorganisation. Enligt vad jag erfarit fungerar detta samarbete mellan arméstaben och rikshemvärnsstaben mycket väl. Den av Görel Bohlin omnämnda försäljningen av radiostationer av typ Ra 122 har följande bakgrund. Denna radiostation används inte längre av arméns fältoch lokalförsvarsförband. Den finns ännu kvar i hemvärnet men skall enligt planerna bytas mot modernare radiostationer. Detta utbyte har dock försenats beroende på att utvecklingen och införandet av arméns nya radiosystem — truppradio 8000 — fördröjts. Innan Ra 122-stationerna lämnats till försäljning har resp. försvarsområdesbefälhavare tillfrågats om hemvärnets behov av ytterligare sådana stationer. Sedan anmälda behov tillgodosetts har den övertaliga materielen sålts. Vad gäller försäljningen av en kryptoapparat, som Görel Bohlin tar upp i sin fråga, vill jag erinra om att hemlig utrustning naturligtvis inte får ingå i FFV:s försäljning av överskottsmateriel. När försvaret inte längre använder eller har behov av sådan utrustning, eller den av andra skäl inte behöver hållas hemlig, kan den givetvis säljas i vanlig ordning efter beslut av försvarsgrenschef. Sammanfattningsvis konstaterar jag alltså, att anskaffningen av materiel till hemvärnet sker på ett rationellt sätt, och några initiativ från min sida i den riktning som Görel Bohlin förordar finner jag inte vara påkallade.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Enligt planerna, säger försvarsministern, skall Ra 122 bytas mot modernare utrustning. Men faktum är att de nämnda stationerna har sålts ut under samma tid som hemvärnet har dem i sin ordinarie utrustning. Nyligen såldes inte mindre än fem stationer. Det finns, tycker jag, minst två aspekter på denna fråga. Den ena är det slöseri det innebär att materiel som är fullt brukbar och som hemvärnet behöver inte erbjuds hemvärnet först. Det har skrivits ett avtal mellan försvarets materielverk och hemvärnet om att materiel man ämnar kassera och sälja ut först skall erbjudas till hemvärnet. Så sker emellertid inte. Hemvärnet, som är en viktig del av vårt försvar, har alltid haft brister i utrustningen. Bristerna har under de senaste tio åren minskat i takt med hemvärnets ökade betydelse och en modernisering av hemvärnet. Fortfarande saknas dock delar av den utrustning som huvuddelen av övriga arméns soldater och lägre förband anser nödvändiga. Jag kan som skattebetalare verkligen ha anledning att reagera mot det slöseri det innebär att brukbara radioapparater och kraftförsörjningsaggregat till ett värde av 5000-6 000 kr. st. i stället för att komma hemvärnet till nytta. Förutom de saker jag nu nämnt finns kikare, armväskor, uniformer, kokutrustning etc. som säljs för spottstyvrar i stället för att komma hemvärnet till nytta. Jag känner mig upprörd över att hemvärnet inte ens erbjuds ett andrahandsköp för att på så sätt få en Nr 76 acceptabel utrustningsnivå. - ; Tisdagen den Den andra aspekten, försvarsministern, är allvarligare. 7 februari 1984 Vad man säljer på överskottslagret är apparatur som kan användas för att sabotera försvarets verksamhet — i första hand hemvärnets. De Om invandrarungradioapparater jag nämnde i min fråga är sändare och ingår i hemvärnets — domarnas situation utrustning; om än i för liten upplaga. RE 5 påarbetsmark Försedd med en sådan sändare kan en illvillig person blockera och sätta — naden samtliga andra apparater ur funktion inom en radie på upp till en mil. De här stationerna används f.n. av kuppförsvaret, och det är - om man har kännedom om hur de används — lätt att sätta kuppförsvaret ur funktion, t.ex. på flygplatser och i hamnar, där i första hand hemvärnet använder stationerna. Dessutom kan felaktiga meddelanden sändas på hemvärnets frekvens med kanske katastrofala resultat. Ra 122 får enligt televerket inte överlåtas. Lagen säger att man skall styrka att man har rätt att inneha och bruka radiosändare. Försäljning sker emellertid vid överskottslagret utan särskild kontroll. Vad beträffar kryptoapparaten är läget om möjligt värre. En kryptoapparat skall t.o.m. förvaras inlåst. Det framgick av försvarsministerns svar att försvarsministern delar min uppfattning på den punkten. Inköpet av kryptoapparater har rapporterats till K1/Fo 44 och rikshemvärnsstaben. Risken att intressant radioutrustning m.m. kan komma att hamna i fel händer känns oroande för mig — delar försvarsministern den oron?

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det positiva svaret. Jag ställde min fråga därför att jag har fått oroande rapporter från olika håll i landet, och frågorna har gällt invandrarungdomarnas situation i arbetslivet. Om antalet arbetslösa ungdomar är stort, så är motsvarande antal för invandrarungdomar 3-5 Z0 högre. Det rör sig om 20 26 arbetslöshet på vissa orter. Jag vet att vissa åtgärder har vidtagits, som nu har redovisats här, t.ex. speciella projekt, arbetslag, förberedande kurser och särskilda insatser för svårplacerade. Dessutom tillkommer beredskapsarbete och förberedande kurser och de åtgärder som statsrådet här har nämnt. Jag tror att man inte har gjort tillräckligt inom utbildningsområdet. Nu behövs det fantasi för att hjälpa ungdomar som av vissa anledningar har misslyckats i sin utbildning eller fått avbryta den. Det sistnämnda är mycket vanligt för invandrarungdomar. Jag har skrivit en motion om särskilda folkhögskolekurser för invandrarungdomar, men jag skall återkomma till denna fråga vid senare tillfälle. Stora förväntningar finns givetvis även när det gäller den nya lagen om svenskundervisning. Den kommer också att bidra till en del förbättringar. Min följdfråga gäller emellertid rapporter och undersökningar som jag fått av LO-distriktet i Malmöhus län, där man har konstaterat att andra generationens invandrare inte har erbjudits arbete trots att deras skånska har varit klanderfri och trots att det funnits lediga arbeten. Attityderna hos arbetsgivarna har ändrats när de har träffat de arbetssökande personligen. Arbetsförmedlingen har stått maktlös. Det stod i tidningarna häromdagen att invandrarna har bytt namn för att över huvud taget kunna komma i fråga för lediga arbeten. Detta hjälper ju inte, om hudfärg eller annorlunda utseende får avgöra. Min fråga är: Anser statsrådet att det här kan bli fråga om att tillämpa diskrimineringslagen?

Herr talman! Yrkestrafiken är en i hög grad reglerad näring. Det krävs trafiktillstånd för att bedriva yrkestrafik. Sådana tillstånd ges bara till dem som anses vara lämpliga ur tillståndsmyndighetens synpunkt. Då sker en prövning av vederbörandes yrkeskunnande, personliga och ekonomiska förhållanden. I vad avser yrkesmässig persontransport och linjetrafik med gods görs också vid bedömningen ett försök att värna om strukturen inom transportsektorn. Det förekommer tyvärr överträdelser inom den här sektorn. Det är en vanlig följd av regleringssamhällets utveckling. Men det finns anledning, herr talman, att betona att den helt övervägande delen av yrkestrafiken sker i seriösa former. Det är ett faktum som alldeles för lätt glöms bort i debatten. I den proposition som vi nu behandlar aviseras en hel del åtgärder för att minska byråkrati och krångel. Det är naturligtvis bra. Men propositionen är kluven. Samtidigt föreslås en utvidgning av regeloch kontrollsystemet. Marknadsekonomin bygger på decentraliserade beslut och frihet för producenten och konsumenten att träffa avtal. Bristande konkurrens, liksom statliga interventioner, höga skatter och långtgående regleringar är ett hot mot effektiviteten i marknadsekonomin. Marknaden fungerar då allt sämre på grund av allt fler vidlyftiga politiska ingrepp. Enligt yrkestrafiklagen får tillstånd till persontransport överlåtas till annan om innehavaren av tillståndet dör, försätts i konkurs eller om andra skäl finns. Genom en snäv behovsprövning har nya tillstånd inte meddelats på lång tid i många orter av vårt land. Följaktligen har det uppstått en handel med tillstånd, därför att det har varit det enda sättet att få möjlighet att bedriva trafik. Regeringen vill stoppa handeln med tillstånd genom en skärpning av bestämmelserna. Man vill att taxitillstånd enbart skall kunna överlåtas om synnerliga skäl föreligger. Från moderat sida vill vi också stoppa handeln med trafiktillstånd, men vi vill göra det på ett annat sätt. Om man på större orter hade en liberalare tillståndsgivning, skulle man rycka undan basen för tillståndshandeln. Detta skulle dessutom främja konkurrensen, och det skulle vara till nytta för både taxinäringen och dess kunder. Vi anser att propositionens förslag skulle få allvarliga konsekvenser för glesbygdens försörjning med taxitrafik. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 4, som innebär avslag på propositionen i denna del. Regeringen vill dessutom skärpa lagens bestämmelser om återkallande av trafiktillstånd. I en häpnadsväckande formulering i propositionen står det på s. 15: ”För att ett ingripande skall kunna ske bör inte krävas att misskötsamheten är brottslig. Det väsentliga är att tillståndshavaren genom påvisade missförhållanden vid trafikrörelsens drift vid en samlad bedömning bedöms vara olämplig som tillståndshavare.” Detta inger starka betänkligheter från rättssäkerhetssynpunkt. Ingrepp av detta slag, återkallande av meddelat trafiktillstånd, är av avgörande betydelse för den enskilde. Sådana ingrepp måste vara grundade i klart formulerad lagbestämmelse. Den föreslagna lydelsen ger tillståndsmyndigheten möjlighet att ingripa på ett sätt som av den enskilde kan upplevas som godtyckligt. Den föreslagna lydelsen ger också utrymme för gissningar om vad som är missförhållanden — sådana som skulle rendera indraget tillstånd. Jag yrkar därför bifall till reservation 5 som innebär avslag på propositionen i denna del. Slutligen, herr talman, vill jag säga några ord om bilarbetstiden. Bilarbetstidsutredningen lade fram ett förslag 1977. Vid remissbehandlingen utsattes förslaget för mycket hård kritik från remissinstanserna. Ett genomförande av bilarbetstidsutredningens förslag skulle kräva mycket omfattande nya övervakningsresurser, alltså ökade kostnader för samhället. Det skulle dessutom bli mycket kostsamt för transportbranschen och dess kunder. Regeringen vill nu ge riksrevisionsverket i uppdrag att kartlägga kostnadskonsekvenserna av ett system i enlighet med bilarbetstidsutredningens förslag. Från moderat sida anser vi detta onödigt. Vi anser att man skall lägga den utredningen åt sidan och i stället anpassa de svenska bestämmelserna efter utvecklingen på detta område i våra grannländer och i Västeuropa i övrigt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 8. Rolf Clarkson kommer senare att beröra reservationerna 6 och 7.

Herr talman! Genom en vid 1981/82 års riksmöte framlagd propositionen om vissa yrkestrafikfrågor förenklades och avbyråkratiserades yrkestrafiklagstiftningen i vissa avseenden. Samtidigt genomfördes åtgärder för att komma till rätta med olagligheter som kan förekomma. Nu föreslås ytterligare förändringar i den proposition som detta utskottsbetänkande grundar sig på, men förändringarna innebär knappast några förenklingar. Det finns anledning påpeka, och på denna punkt vill jag gärna instämma i vad Riegnell sade, att det stora flertalet av dem som utövar transportverksamhet i det här landet, är seriösa. Ibland ger debatten sken av att förhållandet skulle vara ett annat. Det är klart att det finns tendenser som oroar den seriösa delen av transportmarknaden. Det finns alltså anledning att ha regler som skyddar denna verksamhet. Utvecklingen på detta område såväl som på många andra måste givetvis följas med uppmärksamhet. Ändringar måste vidtas allt emellanåt beroende på vart utvecklingen går. Även om det antagligen alltid måste finnas någon form av tillståndsgivning för t.ex. turisttrafik och taxirörelse, är det ingalunda säkert att det framgent måste vara som nu. Området är genomreglerat. Det är krångligt och av många uppfattas det såsom ytterst kostsamt och besvärligt. Från centern är vi inte alls främmande för att uppmjukningar kan ske i en framtid. Det är i hög grad trafikutövarna själva som avgör detta. Behovsprövningen i den gamla meningen av godstransporter togs ju bort för några år sedan, för att nu ta ett exempel, och ersattes med annat, dock inte med tillståndsprövning i gängse mening. Till dagens utskottsbetänkande har fogats flera reservationer. Jag skall något kommentera en del av dem. Man kan säga att betänkandet i hög grad visar den övertro på bestämmelser och regler som socialdemokraterna innerst inne har. De hävdar att sammanslagningar och stordrift är den enda vägen till effektivitet och god service, även om de flesta människor vet att det egentligen är precis tvärtom. Även om ändringarna skall ske med tvång, såsom propositionen och utskottsmajoriteten än en gång förordar, ställer socialdemokraterna alltså upp på detta. Sakargument, som att folk får det sämre och att det blir mycket dyrare, har dess värre ingen verkan, vilket är märkligt. Massor av exempel kan ju anföras, vilka klart pekar på att kostnaderna sticker i väg för utövarna. Skall de klara kostnaderna, innebär det krav på höjda taxor. Detta i sin tur avskräcker folk från att åka. Så drabbar de föreslagna ändringarna ytterst både näringen och kunderna. Frågan om taxitillstånd har diskuterats då och då. Nu föreslår regeringen en kraftig skärpning av kraven när det gäller överlåtelse av sådant tillstånd. Det ställer utskottsmajoriten upp på. Man talar ibland om överetableringar. Det råder ju delade meningar om huruvida det föreligger överetableringar eller ej. Transportrådet, som ju har sin egenartade syn på det mesta här i världen, finner ofta underlag för påståenden som inte biträds av dem som arbetar inom dessa yrken. Det är en öppen diskussion om detta. Hur ser verkligheten ut? Ja, i propositionen sägs att det krävs synnerliga skäl för att man får överlåta ett tillstånd till en annan. Det är således mycket stränga regler som föreslås. Om en taxiägare av någon anledning vill lämna verksamheten och vill att någon i familjen skall få överta den, krävs enligt propositionen att den som skall överta verksamheten har haft sin huvudsakliga utkomst såsom hjälpare och medarbetare i företaget. Annars går det inte. Jag tror att detta på många håll uppfattats såsom ett intrång i självbestämmandet och i ägandet. Dessutom är verkligheten ofta en annan än man föreställer sig, när man vid skrivbordet försöker dra upp riktlinjer. Ofta är taxiverksamheten kopplad till en annan verksamhet. Det är den enda möjligheten att över huvud taget bedriva sådan här verksamhet i vissa typer av bygder. Om en person, som driver en kioskrörelse och samtidigt har taxirörelse, blir för gammal eller av någon annan anledning vill överlåta rörelsen, får han alltså inte överlåta taxirörelsen till den som övertar den andra verksamheten, om man skall följa propositionen. Där står angivet vad som avses med synnerliga skäl. Man skall ha sin huvudsakliga utkomst i företaget för att vara berättigad att ta över, och det är det inte många som har, eftersom det ofta är fråga om enmansföretag. Handeln med tillstånd skall naturligtvis beivras i de fall den förekommer. Det är i första hand i tätorterna och storstäderna den förekommer, och jag tror icke att man kommer till rätta med den genom en ökad reglering. Mot den bakgrunden har vi avvisat detta förslag. När det gäller indragning av trafiktillstånd vill jag göra ett klarläggande. Jag skall citera vad som står i propositionen: ”För att ett ingripande skall kunna ske bör inte krävas att misskötsamheten är brottslig.” När vi behandlade detta i utskottet menade vi att det är orimligt att en sådan formulering skall stå oemotsagd. Därför har utskottsmajoriteten, till vilken vi alltså har anslutit oss med hänvisning till denna passus skrivit: ”Detta innebär dock att rättssäkerhetsaspekten inte får åsidosättas.

Beställningscentraler för taxi är en stor fråga, och den har också vållat mycken diskussion ute i landet. Kommunikationsministerns uttalande i propositionen är alarmerande. Han säger att det gäller att också se till att 1980 års lagstiftning om anslutning till beställningscentraler på ett mer markant sätt kan följas upp. Det är naturligtvis ett besked som oroar många. Inte minst från centern har vi anledning att reagera med hänsyn till den inställning vi har när det gäller sammanslagning av taxiföretag.1980 års lagstiftning har uppenbara brister — det borde alla vara överens om. Lyssnar man till hur det låter ute i landet får man en klar bekräftelse på detta. Utskottsmajoriteten talar om dispensmöjligheter samtidigt som den ställer sig bakom uttalandet i propositionen om att ytterligare åtgärder kan behövas för att genomföra 1980 års reform. Man skulle kunna ta upp många exempel på denna punkt. Dispensmöjligheten, som utskottsmajoriteten talar om, är naturligtvis beroende av hur den tillämpas. Det finns exempel på att myndigheter har krävt att en taxiägare med flera tillstånd skall gå in i en gemensam beställningscentral, vilket skulle kosta vederbörande över 100 000 kr. per år i avgifter, som han tidigare icke hade. Dessutom skulle familjemedlemmar som skött administrationen bli av med sin utkomst. Ändock säger regeringen och kommunikationsministern att det gäller att se till att denna reform verkligen blir genomförd. Och detta ställer sig utskottsmajoriteten bakom. Jag måste säga att jag inte fattar att man inte kan beakta sådana realiteter som jag här redovisat. Var skall denne taxiägare hämta de 100 000 kronorna? Han kan icke ta ut dem genom höjda taxor. Det betyder inkomstbortfall och sämre service, som jag inledningsvis nämnde. Detta är ett exempel — det finns flera. Jag kan som exempel ta min egen hemkommun, där man i dag diskuterar den här frågan. Det är 2 av 14-15 delägare i taxiföreningen som är intresserade av och driver denna fråga. Alla de andra är motståndare till beställningscentral. Men de känner att om majoritetsförslaget i dag går igenom spelar det ingen roll vad de säger, trots att de är i klar majoritet. — En gemensam beställningscentral för hela kommunen skall införas till varje pris, oavsett vad utövarna själva tycker och tänker. Jag beklagar detta. Dessutom ser verkligheten ut på det sättet att det blir uppenbara praktiska svårigheter när taxiförare som inte känner till alla platser skall ut och köra i bygder där de tidigare knappast varit. Också lokalkännedomen är en viktig faktor i dessa sammanhang, inte minst när behov av snabba transporter föreligger. Vi avvisar mot denna bakgrund på det bestämdaste det som anförs i propositionen och av utskottsmajoriteten när det gäller beställningscentralerna för taxi. Avslutningsvis helt kort några ord om bilarbetstiden. Bilarbetstiden har utretts tillräckligt. Intresse står tydligen mot intresse, och då ser jag ingen annan möjlighet än att man får, som så många gånger förr, anpassa verksamheten till den omgivning man lever i och där man skall konkurrera. Jag syftar på vad som gäller i våra närmaste grannländer men även på de internationella reglerna över huvud taget. Också här är det fråga om ett konkurrensinstrument för svensk åkeriverksamhet. Det är ett faktum som vi icke kan bortse från. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 4, 6, 7 och 8.

Herr talman! Det finns numera en betydande enighet om att reglering och kontroll av medborgare och företag på många områden gått för långt. Denna utveckling har flera förklaringar. Den har att göra med att vi sökt kollektiva lösningar på samhällsproblem, med krav på millimeterrättvisa, en byråkratisk tradition, valet av lagstiftningsmetod och styrmedel m.m. Även om målet knappast varit att skapa den byråkratiska ordning som präglar den offentliga förvaltningen, är det uppenbart att den främst uppkommit genom en mängd politiska intentioner och beslut. Detta har i kombination med kompetenta myndigheters inneboende önskan att ha överblick och kontroll skapat regelsystem som på många områden kommit att bli onödiga och hämmande. Yrkestrafiken är i dag föremål för ingående reglering bl.a. i vad gäller meddelande och överlåtelse av trafiktillstånd. Trots denna reglering lider i dag yrkestrafikbranschen av problem i vad gäller överetablering, samordning och illojal konkurrens. Folkpartiet anser att etableringskontroll som princip är förkastlig. Den prövning som i dag sker vid meddelande av trafiktillstånd utgår inte endast från rent trafiksäkerhetsmässiga aspekter utan innebär också en prövning av den sökandes lämplighet utifrån en rad i andra sammanhang främmande aspekter. Vidare görs en prövning av näringsstrukturella aspekter, som även de borde vara främmande för den fria marknadsutövningen i vårt land. Att genom politiska beslut slå vakt om en bestående struktur inom en näring strider inte bara mot de enskilda medborgarnas ekonomiska intressen utan motverkar också samhällets intresse av en effektivt fungerande transportnäring. Tillgång och efterfrågan på den service som yrkestrafiken tillhandahåller bör styras av kundernas krav, inte av politikernas uppfattning om dessa. För folkpartiet är det därför självklart att förberedelser bör vidtas för att avveckla den nuvarande reglering som förekommer inom yrkestrafiken. Regeringen lämnar i propositionen förslag till åtgärder som skall förhindra överträdelser mot gällande yrkestrafiklag samt förhindra illojal konkurrens inom yrkestrafiksektorn. Regeringens medel för att uppnå dessa mål är att ytterligare skärpa gällande regler samt att utöka den kontroll som samhället har över yrkestrafiken. Detta är enligt folkpartiet fel väg att komma till rätta med rådande missförhållanden. I konsekvens med vår principiella uppfattning motsätter vi oss den avsevärda skärpning som föreslås för överlåtelse av trafiktillstånd. Folkpartiet ifrågasätter inte att de olägenheter vilka enligt propositionen framförs som motiv för en skärpning verkligen existerar. Att ta detta till intäkt för att genomföra en skärpning av reglerna är enligt vår uppfattning ett typexempel på statlig regleringspolitik. Den enda prövning som folkpartiet ser som direkt nödvändig för att meddela tillstånd att bedriva yrkestrafik är att föraren är kompetent och lämplig att föra det fordon för vilket tillstånd meddelas. Den nuvarande — och i vissa fall osunda — handeln med trafiktillstånd upphör om antalet tillstånd endast begränsas utifrån en sådan prövning. Propositionen vill skärpa samhällets möjligheter att dra in redan givna tillstånd. Folkpartiet har i flera sammanhang medverkat till åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet i dess skilda former. Folkpartiet tar dock avstånd från ett system där trafiktillstånd skall meddelas eller återkallas beroende på den enskilde förarens möjligheter att fullgöra sina ekonomiska åligganden. Den näringsidkare som bryter mot gällande lag skall svara för detta i vanlig straffrättslig ordning, och sådana lagöverträdelser bör inte påverka vederbörandes trafiktillstånd. Den illojala konkurrens som i dag förekommer mellan de näringsidkare vilka fullgör sina skyldigheter gentemot samhället och de som nonchalerar dessa är till en inte ringa del ett resultat av den skattelagstiftning och därmed sammanhängande skattetryck som många småföretagare i dag upplever. Vi har i andra sammanhang fört fram förslag för att motverka dessa effekter för de mindre företagarna. Vi har i motion nr 268, som behandlats i detta betänkande, framfört de här synpunkterna och i reservationer till betänkandet markerat vår principiella inställning. Vi delar den uppfattning som uttrycks i motion nr 265, nämligen att lagförslaget i fråga om överlåtelse av trafiktillstånd innebär en alltför snäv avgränsning. Den skulle framför allt i glesbygd i många fall kunna medföra oacceptabla konsekvenser. Handeln med trafiktillstånd bör givetvis motarbetas. Enligt vår uppfattning skall detta dock inte ske genom den reglering som föreslås av regeringen. Tvärtom menar vi att en liberalare tillståndsgivning än f.n. från länsstyrelsernas sida vid nyetableringar inom större tätorter skulle inte bara bidra till att minska handeln med tillstånd utan även befrämja en för yrkestrafiken och dess kunder sund konkurrens. Herr talman!

Herr talman! I anslutning till det nu behandlade betänkandet om vissa yrkestrafikfrågor har vpk betonat det grundläggande trafikpolitiska kravet på ett samhällsekonomiskt synsätt och därmed en planmässig utveckling av trafiken. I flertalet frågor som behandlas i betänkandet stöder vårt parti utskottets majoritet. Det gäller t.ex. transportköparansvaret och andra förslag. Vad vi främst vill betona är att den yrkesmässiga lastbilstrafiken uppvisar en rad för samhället allvarliga brister och missförhållanden. Till en del har detta sin grund i den svenska åkerinäringens struktur, där ekonomiskt svaga enbilsoch fåbilsföretag dominerar. Bara 6 76 av företagen äger fler än fem bilar. I de flesta fall är det fråga om enbilsoch fåbilsföretag. Såväl i propositionen som i betänkandet beskrivs den omfattande olagligheten — ja, jag skulle nära på vilja säga laglösheten —inom branschen. I hägnet av den ekonomiska krisen och den hårdnande konkurrensen ökar också benägenheten att bryta mot bestämmelserna. Det kan gälla överlaster, hastigheten och arbetstiderna men även trafiktillstånden. Mer och mer blir det också fråga om fusk med skatter och avgifter och brott mot sådana bestämmelser som gäller affärsverksamhet i allmänhet. Som vi uttryckt i vår motion 1983/84:266 har detta förhållande till stor del sin upprinnelse i den s.k. liberalisering av tillståndsgivningen som skedde år 1978, då den borgerliga regeringen tog bort tillståndsprövningen för beställningstrafik för godstransporter. Detta har ytterligare stimulerat till den överetablering som bl.a. de anställdas fackliga organisationer varnade för. Från såväl branschorganisationer, fackliga organisationer som myndigheter — exempelvis länsstyrelser och kronofogdemyndigheter — påtalas i dag att en omfattande överetablering kommit till stånd. Enligt vår mening, som vi uttryckt bl.a. i reservation nr 2, finns det mycket starka skäl för återgång till en samhällsekonomisk behovsprövning av beställningstrafik för godstransporter. I betänkandet hänvisas till ytterligare utredningar och funderingar kring överetableringsproblemet, som man även på regeringshåll är medveten om. Vi är dock av den meningen att behovet av en behovsprövning av detta slag är väl dokumenterat genom verkligheten och att åtgärder snabbt måste till, om man vill hejda ytterligare försämringar. I reservation 3 har vpk pekat på och föreslagit skärpta sanktioner för överträdelser inom vägtrafiksektorn. En lindrig straffpåföljd, t.ex. i form av dagsböter, klaras i regel lätt av den drabbade, som sannolikt inte heller fullgör sina ekonomiska skyldigheter gentemot det allmänna. Det kan helt enkelt tas med i kalkylen såsom lönande att bryta mot gällande lagar, eftersom straffpåföljden inskränker sig till några dagsböter. Skärpta sanktionsformer har f.ö. nämnts i bilarbetstidsutredningens betänkande, t.ex. förbud mot fortsatt körning, ett avgiftssystem liknande det som används i lagen om överlast, beslagtagande av fordon, brukandeförbud m.m. Sådana åtgärder har också rekommenderats av de fackliga organisationerna. I reservation 9 har vpk framhållit att det nu är hög tid att realisera bilarbetstidsutredningens förslag om skärpta regler för arbetsoch vilotid för chaufförer. I vår motion 269 har vi refererat till den undersökning som Svenska transportarbetareförbundet gjorde bland åkeri-, bussoch taxichaufförer i Skåne och Halland för ett par år sedan. Den enkätundersökningen visade att lastbilschaufförer i genomsnitt arbetar 17 timmar övertid per månad. Flera chaufförer uppgav att de arbetade 40 övertidstimmar och mer per månad. Genomsnittssiffran på 17 timmar innebär att lastbilschaufförer arbetar fyra gånger så mycket övertid som industriarbetare. Dessa chaufförers totala övertid per år överstiger med bred marginal de 150 timmar som den allmänna arbetstidslagen tillåter. Arbetstidsförhållandena för taxioch busschaufförer är bättre än för lastbilschaufförer men inte heller de är tillfredsställande. Förhållandena för utlandschaufförer är genomgående sämre. 37 20 av lastbilschaufförerna och 61 90 av taxichaufförerna uppger att de ibland, ganska ofta eller mycket ofta är utsatta för påverkan att strunta i hastighetsoch säkerhetsbestämmelser. De extremt långa arbetstiderna i kombination med nattarbete och arbete under veckoslut samt brister i arbetsoch trafikmiljö leder till en oroväckande utslagning. Transportarbetareförbundets undersökning visar att de flesta lastbilschaufförer i inrikestrafik slutar i yrket vid uppnådd 40-årsålder. Det finns mycket få chaufförer som uppnått 50-årsgränsen. Bland utlandschaufförerna är utslagningen ännu påtagligare. Det är framför allt de påfrestande arbetstidsförhållandena som förorsakar denna tidiga utslagning. Detta är såväl en arbetarskyddssom en trafiksäkerhetsfråga. Uttröttade förare är en trafikfara.

Det är märkligt, måste jag säga, att den nuvarande regeringen, som ändå har sina rötter i arbetarklassen, inte tycks lägga märke till den ”merkostnad” som personalen får satsa i form av fysiskt och psykiskt slit. Jag erinrar om det jag nyss refererade beträffande undersökningen i Skåne och Halland — chaufförer utslitna vid 50 års ålder. Jag kan också erinra om — jag tycker att det passar här — att arbetarna alltid i sin kamp för t.ex. åttatimmarsdagen, fyrtiotimmarsveckan och längre semester möttes av argumentet om merkostnader. Vi i vpk är av den bestämda meningen att nya kostnadsutredningar genom exempelvis riksrevisionsverket, som nu föreslås av utskottsmajoriteten, inte är behövliga. Tiden är inne att sanera hela arbetstidssituationen för denna eftersatta yrkeskår. Herr talman! Enligt vpk:s mening skall trafikpolitiken utformas med det samhällsekonomiska förtecken som kännetecknar 1979 års trafikpolitiska beslut. Framtidens trafiksystem måste kännetecknas av ökad planmässighet och samordning.

Det kan gälla åsidosättande av fordonsoch vägtrafikbestämmelser, hastighetsoch belastningsbestämmelser m.m. Enligt borgerlig ideologi — den har kommit till uttryck i olika talares framställningar — skall konkurrensens välsignelser lösa även dessa våra problem. Motsatsen är fallet, herr talman. Hela trafikstrukturen snedvrids, samhällsekonomiskt felaktiga transportsätt gynnas i stället för en ekonomiskt sund samverkan mellan olika trafikgrenar, t.ex. mellan lastbil och järnväg. Tiden är inne att göra en översyn av dessa framtida organisationsstrukturer i en planerad och samordnad trafikapparat. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till de vpk-reservationer, dvs. reservationerna 1, 2, 3 och 9, som har fogats till trafikutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! Av en slump kan de ledamöter som lyssnar på denna debatt och åhörarna på läktarna få en alldeles utomordentlig exemplifiering av skillnaderna mellan vänsterpartiet kommunisternas politiska synsätt och det synsätt som jag som moderat kommer att företräda i ett kort anförande. Här står Sven Henricsson, själv en mycket förbindlig och välmenande man, och gör sig till talesman för den svartaste misstro mot yrkesbilismens utövare.

Jag skall egentligen bara tala om fri konkurrens inom taxinäringen. Min kollega Göran Riegnell har talat om alla övriga punkter i det betänkande som vi i dag skall ta ställning till. Med taxireformen 1980 togs ett viktigt steg mot förbättrad service och effektivare drift av taxitrafiken. Taxinäringen är en motsägelsernas transportgren. Det är en betydelsefull form av kollektivtrafik och som sådan hårt reglerad och toppstyrd av det allmänna, prisreglerad och övervakad. Samtidigt är det fråga om enskild företagsamhet i dess mest utpräglade form. Toppstyrningen från det allmänna och alla de tusen olika meningarna bland de enskilda taxiägarna gör att uppfattningarna om hur man skall få en effektivare, lönsammare och kundvänligare verksamhet går starkt isär. Vi är från moderat sida klara motståndare till alla former av planhushållning. En form därav tycker vi att taxinäringen i dag är utsatt för. Verkligheten kräver dock — till inte minst allmänhetens fromma — att taxiverksamhet utövas av ansvarskännande yrkesutövare. Samordning och kontroll är därför oundgängligt. Likväl letar vi efter varje form av inslag av konkurrens som kan stimulera taxinäringen att ge bättre service åt allmänheten och som kan stimulera den till att söka nya verksamhetsområden, vilket allt till slut ger bättre lönsamhet för taxiägarna. Ett sätt att vinna ökad konkurrens vore att i tätorter som är tillräckligt stora, t.ex. Stockholm, öppna möjligheter för sammanslutningar av taxiägare att ha en egen beställningscentral bredvid den stora gemensamma. Säkerligen skulle följden av detta bli en mera individuellt anpassad service, kanske skulle man därvid rentav kunna få en riktig priskonkurrens. Om taxorna utformades mindre snävt skulle en flexibel prissättning kunna komma till stånd, en prissättning som skulle kunna stimulera till ökad taxitrafik vid lågtrafik och vice versa. Det är beklagligt att man hittills inte vågat pröva ett sådant system. I reservation nr 7, som jag härmed yrkar bifall till, framförs kravet att myndigheterna intar en liberalare attityd till nya initiativ för att öka konkurrensen inom taxinäringen. Jag yrkar också bifall till reservationerna 4, 5, 6 och 8.

Herr talman! Herr Clarkson gjorde gällande att han företrädde fri konkurrens, men jag hörde inte så mycket om det sedan.

En bättre planmässighet och bättre kontroll av etableringen i branschen tjänar ju också branschen och dem som är verksamma där. Ingen kan väl vara betjänt av att det blir ett myller av företag som alla kämpar för att hålla hakan över vattnet. Det måste vara angeläget såväl för de i branschen verksamma som för samhället att se till att man får en anpassning, så att det inte blir en överetablering. En sådan slår emot dem som arbetar i branschen och leder till en osund konkurrens med åtföljande benägenhet att fuska och att göra överträdelser av gällande vägtrafikbestämmelser osv. Detta är i sin tur ägnat att öka samhällets kostnader i form av t.ex. ökat slitage på vägarna, flera olyckor osv. Jag tror att Rolf Clarkson är överambitiös när han påstår att konkurrensen är det allena saliggörande. Han borde medge att det också behövs en översyn, en kontroll och ett ansvar för hur strukturen inom den här verksamheten i samhället utvecklas.
Herr talman! Jag skall inte inveckla mig i någon taxiideologisk debatt med Sven Henricsson. Jag vill bara påpeka att det i utlandet finns taxiverksamhet som inte på det sätt som Sven Henricsson begär är reglerad under förstoringsglas. Vad Sven Henricsson menar med osund konkurrens kanske skulle vara värt att förklara litet närmare. För mig finns det inte någon annan osund konkurrens än sådan som inte bedrivs på lika villkor. Konkurrens är i själva verket den enda påtagliga drivfjädern till att göra det bättre för dem som är utsatta för verksamheten, dvs. i detta fall allmänheten. Konkurrensen skulle, om den finge flöda friare än den gör i dag, medföra förbättringar i servicen till allmänheten, och den skulle sanolikt medföra en förbättring av lönsamheten för utövarna, alltså för taxinäringen själv. Jag sade i mitt korta anförande att jag förutsatte att en liberalare hållning när det gäller anslutning till beställningscentraler också skulle följas av en liberalare hållning när det gäller att sätta taxorna för taxinäringen. Det är en orimlig situation som denna näring befinner sig i: Man bestämmer de priser den skall ta ut och reglerar i detalj vad den skall göra men inte hur. Man får inte möjligheten att tävla om en bättre service till allmänheten, som man skall betjäna. Det måste vara i grunden fel.
Herr talman! Jag tycker det är litet orättvist av Rolf Clarkson att beskylla våra i regel — till 99 96, skulle jag vilja säga — mycket serviceinriktade taxichaufförer för att inte vara tillräckligt serviceminded på grund av för liten konkurrens. I den kåren är det typiskt att man är mycket hjälpsam och villig att ställa upp även i svåra situationer — den erfarenheten har vi väl alla. Jag tror att Rolf Clarkson själv har läst i tidningarna om att taxichaufförer i glesbygder ibland t.o.m. fått fungera som barnmorskor — det kan vara ett bra exempel att erinra sig. Säg ingenting illa om taxichaufförer och påstå inte att det skulle vara någon dålig standard på servicen! Säg inte att den skulle bli bättre om man lät marknaden överflödas av nya tillstånd, som kanske skulle göra det svårare för de etablerade taxichaufförerna! Rolf Clarkson nämnde taxiverksamheten i utlandet. Jag har också någon gång besökt utlandet. Inte minst i latinska länder har man tydligen en mycket generös tillståndsgivning: praktiskt taget alla gator vimlar av chaufförer som åker omkring och bjuder ut sina tjänster, den ena till lägre pris än den andra. En sådan ordning tror jag inte är någonting för Sverige.
Herr talman! Som jag fattar det håller Sven Henricsson ett alltför tidigt valtal, men det får han gärna göra. Sanningen är att om inte taxorna vore så snålt tilltagna som de är i dag skulle taxinäringens utövare kunna ge allmänheten en mycket bättre och mera flexibel service än de gör. De är i dag insnärjda i ekonomiska förhållanden som måste anses vara synnerligen otillfredsställande för dem. Om vi gav dem friare händer skulle de, tror jag, kunna ge oss en ännu mer tillfredsställande service än de gör i dag.

Herr talman! Det var ganska intressant att lyssna på replikskiftet mellan Rolf Clarkson och Sven Henricsson. Närmast tänker jag på vad Rolf Clarkson sade i sina inlägg. Nu sitter Rolf Clarkson själv medi transportrådet och möter då och då frågor om konkurrensförhållandena inom yrkestrafiken. Men jag får ändå en känsla av att han vill sätta upp skygglappar för att det i någon större utsträckning skulle förekomma osund konkurrens i den här branschen. Rolf Clarkson och jag kan vara överens om att det skall förekomma konkurrens även inom den här branschen, men det gäller samtidigt att försöka hjälpas åt att stävja den osunda konkurrens som förekommer. Det kan dock inte ske på det sätt som Rolf Clarkson förespråkar. Herr talman! Yrkestrafiklagstiftningen är föremål för ett fortlöpande revideringsarbete. Betydande förändringar har också skett under de senaste åren. Stora ansträngningar har gjorts för att förbättra förhållandena inom yrkestrafiken. Genom den föregående propositionen om vissa yrkestrafikfrågor, som framlades i november 1981, förenklades och avbyråkratiserades yrkeslagstiftningen i flera väsentliga hänseenden. Samtidigt genomfördes åtgärder för att komma till rätta med de olagligheter som förekommer inom branschen. Viktiga reformer genomfördes efter antagandet av propositionen om vissa taxifrågor som framlades i mars 1980. Därvid fastlades taxis roll i den kollektiva trafikförsörjningen. Genom bl.a. regler om trafikområden och beställningscentraler lades grunden till en rationellare och mer mångsidig taxitrafik. Den nu aktuella propositionen innehåller förslag som innebär ytterligare flera steg i riktning mot att förbättra förhållandena inom yrkestrafiken. Viktiga och centrala delar i propositionen ägnas åt fortsatta åtgärder mot den s.k. svartåkningen liksom åt viktiga frågor rörande taxitrafiken. Man kan inte nog betona taxitrafikens betydelsefulla roll för trafikförsörjningen i landet. Genom taxis försorg utförs en stor och viktig del av de samhällsbetalda resorna. Därför är det av väsentlig betydelse att taxi ges så goda arbetsförutsättningar som möjligt. För att åstadkomma detta är det nödvändigt att bl.a. reformen om gemensamma beställningscentraler får full genomslagskraft. Vidare är det viktigt att åtgärder mot överetableringen inom näringen vidtas samt att osund konkurrens motverkas. Ett led i detta arbete är att förhindra den florerande handeln med tillstånd. Förslagen i propositionen i vad gäller taxitrafiken är enligt vår mening väl avvägda, och ett genomförande av dem torde medverka till att taxis förutsättningar att fylla sin uppgift i den kollektiva trafikförsörjningen ytterligare förbättras. Jag tycker också att det i sammanhanget är viktigt att framhålla att förslagen ligger helt i linje med taxinäringens egna önskemål. Propositionens förslag om ytterligare åtgärder mot svartåkningen, återkallelse av tillstånd samt utvidgat och preciserat transportköparansvar ligger också helt i linje med statsmakternas och branschens vilja att förbättra förhållandena, förhindra oseriös verksamhet och stävja användningen av illojala konkurrensmedel. Men när det gäller ett utvidgat och preciserat transportköparansvar vill inte utskottet — och det har Claes Elmstedt tidigare varit inne på — gå lika långt som det föreslås i propositionen. I fråga om beställningstrafik för persontransporter med tyngre fordon anser vi från utskottets sida att undersökningsplikten inte skall gälla i de fall transportköparen är en privatperson eller en sammanslutning av mer privat karaktär, t.ex. en ideell förening. Den uppfattningen har utskottet haft tidigare, och den uppfattningen har vi alltjämt. Men utskottet tillstyrker en utvidgning av ifrågavarande ansvar under förutsättning att det begränsas till att gälla dem som yrkesmässigt inhandlar sådana transporttjänster. Även med en sådan begränsning kommer ansvaret att gälla för en betydande del av beställningstrafiken för persontransporter med tyngre fordon. Ansvaret kommer alltså att omfatta de köparkategorier som bussföretagen, antingen de är seriösa eller ej, i huvudsak är beroende av. Och därmed torde ansvaret få i stort sett lika god effekt som om det skulle omfatta alla transportköpare. Därför föreslår vi också att 4 kap. 2§ yrkestrafiklagen ges den lydelse som framgår av utskottets hemställan. Herr talman! Med detta skall jag övergå till att något kommentera reservationerna. När det gäller vpk-reservationen med krav på en utredning och översyn av den yrkesmässiga lastbilstrafiken vill jag bara erinra om att de förslag som nu framförs och de förslag som framfördes i den tidigare propositionen, vilka berör yrkestrafiken, sammantaget innebär avsevärda förbättringar av yrkestrafikens arbetsvillkor. Dessutom förbereder man inom departementet fortsatta förändringar och förbättringar av yrkestrafiklagstiftningen. Därför finns det ingen som helst anledning att nu starta någon sådan utredning som föreslås i vpk-reservationen. Vad beträffar vpk-kravet om att återinföra en behovsprövning för beställningstrafik för godstransporter kan vi vara överens om, Sven Henricsson, att överetableringen inom branschen på allt sätt måste motarbetas. Det är mot den bakgrunden som lämplighetsprövningen i ekonomiskt avseende när det gäller yrkesmässig beställningstrafik för godstransporter har byggts ut och effektiviserats. Dessutom pågår det ett mycket omfattande arbete både inom departementet och på transportrådet, för att få fram regler som ytterligare skall förbättra möjligheterna att skydda marknaden mot ovederhäftiga företag. I avvaktan på resultatet av det utredningsarbetet finns det, som jag ser det, ingen anledning att nu ompröva vårt tidigare ställningstagande till frågan om att återinföra en behovsprövning för beställningstrafik för godstransporter. Transportrådet kommer också att se över hela sanktionssystemet, och även resultatet av det arbetet bör avvaktas. Jag kan hålla med Sven Henricsson om att det förekommer mycket övertid inom transportsektorn, och det förekommer att chaufförer blir utslagna i förtid. Men det sker ju mot bakgrund av den situation vi har inom branschen. Det är också därför som nu propositionen ligger på bordet med förslag till avsevärda förbättringar för transportnäringen, vilka naturligtvis kommer att inverka positivt för de människor som arbetar inom den näringen. I den borgerliga reservationen går man emot förslaget om ändrade regler vid överlåtelse av trafiktillstånd. Men vi måste ju se den skärpning som nu föreslås mot bakgrund av dels den svårkontrollerade handeln med taxitillstånd som förekommer i dag, dels den kraftiga överetablering som förekommer inom taxinäringen. För det är fullständigt klart att handeln med tillstånd motverkar en rationell och effektiv transportnäring. Den — tyvärr måste jag säga — alltför schabloniserade prövning av överlåtelseärenden som förekommer gör att man i hög grad bibehåller taxirörelser som inte kan bedrivas effektivt, samtidigt som man konserverar en överetablering som innebär ekonomiska och konkurrensmässiga problem. Det är helt klart att överetableringen är en av orsakerna till den besvärande ekonomiska situation som taxinäringen, enligt branschens egen utsago, befinner sig i. Att reda upp den situationen genom ständigt återkommande taxehöjningar kan inte i längden vara någon realistisk utväg. Tvärtom torde alltför kraftiga taxehöjningar innebära risk för kundbortfall, vilket i sin tur leder till en ytterligare försämrad ekonomi inom taxirörelsen. Herr talman! Det är mycket väsentligt att åtgärder snarast vidtas för att komma till rätta med överetableringen. Ett betydelsefullt steg i den riktningen är den i propositionen föreslagna skärpningen av reglerna om överlåtelse av tillstånd. Det bör i sammanhanget kraftigt understrykas att det också är taxinäringens eget önskemål att dessa åtgärder vidtas.

Om man slopade allt vad regleringar heter, skulle alla oseriösa företagare, som bevisligen finns i den här branschen, helt plötsligt uppträda som änglar. Det är egentligen häpnadsväckande att höra någonting sådant, för det förhåller sig precis tvärtom. Det är ju därför att en sådan situation råder inom transportnäringen — med ekonomisk brottslighet, osund konkurrens osv. — vi har propositionen på bordet. Den har kommit till för att förbättra förhållandena inom transportbranschen, och det ligger helt i linje med branschens egna önskemål. Då går moderata samlingspartiet och folkpartiet, med Rolf Clarkson i spetsen, helt emot branschens egna önskemål och förespråkar att alla regleringar skall avskaffas, så blir allt frid och fröjd i branschen. Naturligtvis måste det också framhållas att möjligheten att överta taxitillstånd inte utesluts genom det här förslaget; det tycker jag är viktigt att påpeka. Tvärtom skapas garantier för familjemedlemmar och andra, trafikutövaren närstående personer att driva rörelsen vidare i vissa situationer. Det är framför allt värdefullt för taxirörelser inom glesbygden. Jag tycker att förslagen är väl avvägda i dessa avseenden. Det är en smula förvånande när Claes Elmstedt i sitt anförande hävdar att vi socialdemokrater även när det gäller taxinäringen helt går in för att det skall vara stordrift. Jag vill påstå att det nästan inte finns någon bransch i det här landet där det finns så många småföretagare, dvs. enbilsföretagare, som inom taxinäringen. "2j, Claes Elmstedt, vi är inte ute efter stordrift utan efter en bättre samordning och därmed bättre arbetsbetingelser för de människor som arbetar inom branschen. När det sedan gäller reservationen av moderater och folkpartister, där man yrkar avslag på förslaget om återkallelse av trafiktillstånd, bör det understrykas att det här förslaget inte innebär någon ny grund för återkallelse. Jag tycker att det är viktigt att framhålla det. Det gäller att anpassa yrkestrafiklagens utformning till den tillämpning av institutet återkallelse som redan i dag förekommer. Återkallelse av ett trafiktillstånd är naturligtvis ett allvarligt ingrepp i en trafikutövares verksamhet. Det framfördes ju också av Claes Elmstedt. Trafikutövaren är i många fall inte den ende som för sin utkomst är beroende av rörelsens fortsatta bedrivande. Avgörandena och valet mellan återkallelse eller varning och annan åtgärd kräver naturligtvis noggranna överväganden. Det är också mot den bakgrunden som utskottet med skärpa framhåller att när sådana här frågor skall prövas, får rättssäkerhetsaspekten absolut inte åsidosättas. Utskottet förutsätter vidare att den misskötsamhet som föredraganden avser är av allvarlig nlaes Elmstedt, att vi därmed har fått de garantier som vi från utskottets sida har ansett vara behövliga. Det måste också vara en självklarhet att tillstånd skall kunna återkallas när förseelser och underlåtenhet i fråga om inbetalning av skatter och avgifter är av sådan art och omfattning att missförhållandena kan bedömas ha skett systematiskt och anledning därför finns att anta att de har uppkommit genom ett medvetet handlande från trafikutövarens sida. Sedan till de borgerliga reservationer som berör beställningscentralerna och konkurrensen inom taxinäringen. Syftet med införandet av bestämmelsen om en gemensam beställningscentral — det var den inte obekante kommunikationsministern Ulf Adelsohn som lade fram propositionen — var att genom uppdragsförmedling via en beställningscentral förbättra servicen för allmänheten, öka samverkan inom taxinäringen samt förbättra effektiviteten och ekonomin inom taxiverksamheten. Detta skulle i sin tur innebära en bättre trafikförsörjning och ett bättre kapacitetsutnyttjande. Det här är inte minst viktigt från energisynpunkt, samtidigt som det bör medverka till en förbättrad ekonomi inom taxinäringen. Även om en situation med flera beställningscentraler ger konsumenten möjlighet att välja transportföretag, måste värdet av en sådan valfrihet ifrågasättas. Konsumentens största intresse måste ju ändå vara att få transporten utförd till lägsta möjliga kostnad. Vem som sedan utför transporten måste i allmänhet sakna betydelse. Det bör också framhållas att det redan med nuvarande lagstiftning finns möjlighet till undantag från skyldigheten att vara ansluten till beställningscentral. Självfallet bör undantag ges om det finns skäl till detta. Med anledning av olika riksdagsuttalanden har också transportrådet i olika cirkulärskrivelser till länsstyrelser pekat på situationer då undantag från anslutningsskyldigheten bör kunna medges. Det gäller då framför allt taxiverksamheten i glesbygdsområden, med stora avstånd mellan enskilda trafikutövare. Men undantag bör kunna ges också i andra situationer. Så det är inte, Claes Elmstedt, fråga om att försöka inskränka på de dispensmöjligheter som redan nu finns. Det bör vidare påpekas att skyldigheten för de enskilda taxiägarna att tillhöra en beställningscentral kommit i konflikt med det faktum att någon skyldighet att tillhöra taxiförening inte har förelegat. Det är också mot den bakgrunden som man i propositionen säger att frågan om beställningscentra lernas organisationsform närmare bör prövas, liksom frågan om taxiföreningarnas funktion. Därför kommer departementschefen att uppdra åt transportrådet att se över vissa frågor angående taxis beställningscentraler och föreningstillhörigheten inom taxi. När det sedan gäller konkurrensen visar ju all erfarenhet att — det har jag tidigare varit inne på — en situation med ohämmad konkurrens och därmed följande överetablering innebär stora risker för att man skapar en trafik som i stor utsträckning drivs under icke-seriösa ekonomiska betingelser och i strid mot olika regler som gäller för trafiken. Inte minst de senaste årens arbete med åtgärder mot den s.k. svartåkningen har visat att det såväl inom taxi som inom lastbilsnäringarna förekommer en utbredd svartåkningsverksamhet, som består i underlåtenhet i att betala in skatter och avgifter till det allmänna. Till stor del har denna företeelse sin grund i en alltför stor överetablering, som gör att trafiken inte kan drivas i seriösa former. När det slutligen gäller de båda reservationerna som berör bilarbetstiden, herr talman, kommer riksrevisionsverket nu att kartlägga kostnadskonsekvenserna för såväl staten som transportföretagen av förändringar i lagstiftningen om arbetstiden vid vägtransporter. Det finns all anledning att invänta resultatet av denna kartläggning, innan vi tar ställning till vilket system vi skall tillämpa i vårt land. Med detta, herr talman, vill jag yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Olle Östrand ville göra gällande att vi moderater vill slopa alla regleringar på detta område, och han argumenterar mot en sådan inställning. Men det är inte en särskilt effektiv argumentation, för vi har inte föreslagit slopande av alla regleringar. Vi vill också motverka svartåkande och annat missbruk, men vi vill inte göra det genom en så kraftig reglering av branschen att den inte fungerar eller på ett sätt som innebär att rättssäkerheten sätts ur spel. Olle Östrand säger att taxinäringen vill ha regleringar. Ja, herr talman, det är inte ovanligt att redan etablerade företag i en bransch gärna ser etableringshinder för nya konkurrenter. Av propositionen framgår att man redan nu tillämpar de principer som propositionen föreslår beträffande återkallande av trafiktillstånd. Man bedömer alltså inte enbart missförhållanden i den yrkesmässiga trafiken, vilket står i den nu gällande lagtexten, utan man tar i bedömningen med andra förhållanden — ett förfarande som inte har direkt stöd i lagen. Men när regeringen nu säger att misskötsamheten inte behöver vara brottslig för att ett ingripande skall kunna ske, säger utskottsmajoriteten att rättssäkerheten inte får åsidosättas. Det låter ju vackert. Man hoppas alltså att tillämpningen skall bli återhållsam. Nu går tillämpningen längre än vad lagtexten ger direkt stöd för. Jag vill då fråga Olle Östrand: Är det sannolikt att myndigheterna i fortsättningen kommer att avstå från att bruka den makt som den nya lagtexten skulle komma att ge dem? Känner inte socialdemokraterna oro inför alla de gummiparagrafer och generalklausuler som de sätter i händerna på myndigheterna?

Herr talman! Jag tycker faktiskt att diskussionen har rört sig litet för mycket kring talet om svartåkning och oseriösa utövare av denna näring. Det låter som om alla som sysslar med denna verksamhet vore en samling skojare. Jag tar avstånd från denna typ av diskussion. Det är ju ändå marginella företeelser det handlar om. De är nog så allvarliga när de dyker upp, men vi får akta oss så att vi inte ger sken av att hela näringen präglas av sådant folk, för det är inte sant! När jag säger att jag befarar att dispensgivningen kan komma i kläm, gör jag denna kommentar mot bakgrund av att jag i departementschefens uttalande läser att han anser att frågan om beställningscentralernas organisationsform bör prövas närmare liksom frågan om taxiföreningarnas funktion. Detta skall transportrådet göra. Departementschefen anför: ”Det kan också finnas skäl att pröva om man bör vidta ytterligare åtgärder för att trygga genomförandet av 1980 års reform.” Det är alltså 1980 års reform jag vänder mig emot — jag bryr mig inte om vilken kommunikationsminister som framlade det förslaget. Det är intressant att Östrand värjer sig och på punkt efter punkt försvarar det förslag som en moderat kommunikationsminister en gång framlade. Jag menar att det förslaget innehåller så många brister att regeringen måste ta itu med dem. Om det framläggs ett förslag — oavsett vem som framlägger det — som sedan visar sig vara behäftat med svagheter och brister, skall man väl kunna ändra på det. Jag kan inte förstå annat — och det är en sådan ändring vi nu föreslår. Olle Östrand begagnar mycket svepande formuleringar om att allt ändras till det bättre, inte minst för utövarna. Han säger också att man inte skall försvåra övertagandet av tillstånd. Men det gör man ju i propositionen. Propositionen pekar ut precis att den som skall överta ett taxitillstånd skall före övertagandet ha haft sin huvudsakliga utkomst såsom medhjälpare i detta företag, som oftast är ett enmansföretag. Det finns inte möjlighet för någon att ha sin huvudsakliga utkomst såsom en medhjälpare i ett sådant företag. Ett vanligt logiskt tänkande ger detta besked. Alltså innebär detta förslag en klar skärpning, vilket vi är motståndare till. Det är riktigt som Olle Östrand säger att denna bransch i hög grad består av små företag. Men om riksdagen fattar det beslut som majoriteten vill pekar utvecklingen mot att det blir stordrift. Allting är relativt, Olle Östrand, det medger jag. Men de enstaka taxistationer som finns i dag kommer om några år inte att finnas kvar. Drar vi in till centralorten en taxistation, som ligger tre mil från centralorten, finns det ingen taxi i bygden när föraren har kört sitt pass. Då måste man från centralorten beställa en taxi, som får köra flera mil för att sedan kanske utföra en intern resa på platsen. Var och en begriper att detta inte kommer att fungera. Låt mig ställa en fråga till Olle Östrand: Är det betydelselöst om en taxiägare, som på grund av dessa regler tvingas ansluta sig till en beställningscentral, får betaia 100 000 kr. om året i avgifter för bestridande av de gemensamma kostnader som uppstår, när man måste bygga ut dessa centraler. Är det inte ett väsentligt inslag i det hela? Är det inte ett argument för att lugna sig litet? Var hämtar taxiägaren dessa 100000 kr.? Taxiägarna på centralorten är inte alltid intresserade av att ta emot dem som Olle Östrand och andra ville tvinga dit. Jag har denna företeelse inpå dörrarna i min egen hemkommun. Taxiägarna i centralorten vill inte ha denna ordning. De vill att taxiägarna ute på landsbygden skall stanna kvar där, eftersom det samfällt är det bästa för taxinäringen och för kunderna. Jag redovisar vad organisationen ute på fältet tycker. Jag har litet svårt att förstå vad man kan vinna på en ändring. Lokalkännedomen talade jag om tidigare. Vilka bekymmer kommer att uppstå i det avseendet? Dessutom, Olle Östrand, finns det atleter på detta område, teknokrater och centralbyråkrater, som umgås med planer på att man skall ha en enda beställningscentral i varje län. Det blir nästa steg, om vi nu tar detta. Det vore intressant att höra vad Olle Östrand säger om dessa konkretiseringar av mina frågeställningar. Svepande formuleringar är alltid lätta att klara sig från, men det blir svårare när man tränger in i problemen och tar upp exempel. En taxiägare har tidigare med hjälp av sin familj skött verksamheten. Nu skall han betala 100 000 kr. för att få några beställningar via en beställningscentral. Är inte detta ett argument mot en ändring?

Herr talman! Olle Östrand kritiserade den borgerliga ideologin om konkurrensens allena saliggörande välsignelser, och jag vill poängtera att jag delar den uppfattning som han gjorde sig till förespråkare för. Ett exempel på konkurrensens problem och på att den inte är möjlig att etablera i alla sammanhang är just det som Claes Elmstedt var inne på, nämligen glesbygdens problem. I glesbygden har vi i stället bekymmer med att få någon som vill utöva denna verksamhet på det svaga underlag som finns där. Där är det inte fråga om att släppa in ännu flera att slåss om de små bitarna, utan där är det ju fråga om att lyckas få någon som vill ställa upp och hjälpa till för att avveckla den ganska begränsade trafiken i inlandet, t.ex. i glesbygder. Man måste ha en mera differentierad syn på detta och försöka se hela problemet i verkligheten. Det är inte så att man bara kan säga ”konkurrens”, och hokuspokus löses alla problem. Tvärtom kan detta leda till, som här har bevisats, en rad negativa effekter och till att man kommer undan kostnader. Därför återspeglas inte de reella kostnader som resp. trafikgren har i verksamheten. Vi får en felaktig trafikstruktur, om man skall tillämpa regeln att kostnaderna skall återspeglas i verkligheten och visa vad som är mest nyttigt. Jag måste också säga ett par saker till Olle Östrand. Jag har här ett par motioner som socialdemokraterna väckte 1980 och 1982 där man kräver att behovsprövningen skall återinföras. Man kritiserar hårt den borgerliga åtgärden att ta bort denna behovsprövning ur samhällsekonomisk synpunkt, och man säger att man vill ha tillbaka den. Vidare kräver socialdemokraterna i en motion att bilarbetstidsutredningens förslag skall genomföras utan krav på några ytterligare kostnadsutredningar. Man har motiverat detta med att situationen är så svår för just denna kår att det nu måste hända någonting, både ur arbetarskyddsoch ur trafiksäkerhetssynpunkt. Jag skulle vilja fråga Olle Östrand: Vad har inträffat som gör att socialdemokraterna nu i regeringsställning inte kommer med mera konkreta och resoluta förslag i samklang med de motioner och krav i denna riktning som man tidigare ofta förde fram och som vi nu också vill driva på?

Herr talman! Det är så, Sven Henricsson, att denna proposition är ett led i att förbättra förhållandena inom branschen. Jag sade i mitt anförande att det också pågår ett omfattande arbete både på departementet och i transportrådet för att komma med förslag till åtgärder som ytterligare skall förbättra situationen inom branschen. Göran Riegnell säger: Vi vill inte ha någon etableringsfrihet, men vi vill ha en ökad frihet att etablera sig. Det skulle vara mycket intressant att veta vad ökad etableringsfrihet mera konkret innebär. Vad innebär en sådan frihet för möjligheter att åstadkomma en bättre tingens ordning inom denna bransch? Konkretisera det, Göran Riegnell! Man får vidare inte, som jag tycker att Claes Elmstedt gjorde i sitt senaste anförande, blunda för att det råder en utbredd oseriös verksamhet inom branschen. Det är därför som vi under ett antal år har fått förslag på riksdagens bord syftande till att förbättra förhållandena på området. Förslagen i propositionen är ett led i de åtgärderna. Dessutom, Claes Elmstedt, innebär ett genomförande av förslaget om beställningscentraler inte att taxibilar i glesbygder skall tvingas in i tätorten. Som jag sade i mitt anförande finns det fina möjligheter till dispens för sådana taxirörelser ute i glesbygderna som Claes Elmstedt nu har talat sig varm för. Vi kan vidare inte, Claes Elmstedt, komma ifrån det faktum att samhället betalar ungefär 60 96 av taxiinkomsterna. Mot den bakgrunden måste främst kommuner och landsting ha möjligheter att ställa kravet att taxi skall bedriva en rationell verksamhet. Jag tycker att det är det minsta krav som samhället kan ställa. Men hur ser situationen ut i dag? Jo, det genomsnittliga kapacitetsutnyttjandet inom taxinäringen uppgår till 50 26. Det innebär att en taxi står stilla eller ”kör tom” under 50 26 av den tid då den är i trafik. Alla vet vad en taxi kostar i dag. Det är inget billigt transportmedel. Införandet av beställningscentral är ett led i strävandena att få till stånd en rationellare trafik och kanske därmed ge kunden en billigare resa. Jag kan nämna hur situationen är i min hemkommun, där man inte har genomfört gemensam beställningscentral. I denna lilla kommun med 30 000 invånare kan man ringa till 13 ställen för att få tag på en taxi. Det innebär naturligtvis att taxibilarna kör kors och tvärs runtom i denna kommun, många gånger tomma. Det kan ju inte vara ett intresse för någon att ett sådant förhållande bevaras. Det är mot den bakgrunden man får se förslaget om införande av gemensamma beställningscentraler. Men jag vill påpeka för Claes Elmstedt att det även i fortsättningen kommer att finnas generösa möjligheter till dispenser.

Herr talman! Olle Östrand målar återigen upp en felaktig bild av vad vi moderater har sagt i den här frågan och argumenterar mot den. Vi har sagt att vi inte anser det möjligt att slopa alla regleringar på det här området, men det innebär inte att vi inte vill sträva mot etableringsfrihet. Vi inser dock att det inte går att komma därhän snabbt. Vad är det då vi moderater konkret vill? Ja, det framgår av våra ställningstaganden i utskottet. För det första vill vi motsätta oss hårdare reglering av den typ socialdemokraterna och kommunisterna nu genomför. För det andra vill vi att tillståndsmyndigheterna skall vara mera liberala i sin tillståndsgivning än vad de är i dag. I övrigt förstår jag, herr talman, att Olle Östrand inte vill ta upp en diskussion om rättssäkerheten vid återkallelse av trafiktillstånd. Den nya lagbestämmelse som nu förmodligen kommer att gå igenom här i kammaren kommer att innebära att människor i den här branschen inte riktigt vet vad de har att hålla sig till. De blir bedömda efter luddiga bestämmelser och uttalanden. Det är djupt oroande. Till slut, herr talman: När jag hör Olle Östrand sjunga regleringens höga visa, som han har gjort här, undrar jag vem som är mest representativ för socialdemokratin, Olle Östrand eller civilminister Bo Holmberg, när de talar om minskad byråkrati. Jag är rädd att Olle Östrand är mer representativ.
Herr talman! Det är rätt intressant att den här diskussionen förs. Den handlar om ökad frihet eller mer byråkrati. Denna debatt förs i hägnet av den frihetsdiskussion som vår värderade vice statsminister av och till försöker blåsa liv i. Det här är en del av verkligheten — kanske långt ifrån de stora vyerna, men så mycket närmare verkligheten. Olle Östrand säger att det inte är fråga om att tvinga in någon taxiägare i centralortens beställningscentral. Jo, det är det faktiskt. Det skall oerhört starka skäl till för att en taxiägare skall slippa om han inte vill. Jag antar att vi får anledning att återkomma till detta. Låt oss först få se resultatet av den diskussion som pågår. I min egen kommun är tolv av fjorton i centralorten emot den här sammanslagningen. Jag är tämligen säker på att de två kommer att avgå med segern. Detta är ganska ovanligt, sett från vanlig demokratisk synpunkt. Men jag tror att de gör det eftersom de har stöd i centrala bestämmelser och beslut som fattats i det här huset, och då hjälper det inte mycket vad de andra tolv säger. Det finns fina dispensmöjligheter, säger Olle Östrand. Ja just det, det finns det faktiskt fortfarande. Men de kommer, om utskottsmajoritetens förslag vinner här i dag, att bli avsevärt reducerade. Läs innantill vad som sägs i propositionen! Detta har inte utskottsmajoriteten haft någon invändning mot. Olle Östrand har fortfarande inte kommenterat om han tycker att det är rimligt att en enskild åkare kan drabbas av en merutgift på 100 000 kr. per år, vilket blir en direkt följd av det beslut som vi kommer att fatta om en stund. Detta är faktiska uppgifter. De finns att hämta och läsa — det är fråga om offentliga handlingar. Jag kan tipsa Olle Östrand om var han kan hitta dessa handlingar. Det är klart att samhället redan har möjlighet att ställa krav på den här näringen — den är genomreglerad, det har vi talat om här tidigare. I vissa avseenden är den kanske litet för genomreglerad. Det måste finnas en viss reglering av den här verksamheten — det har jag ställt upp på tidigare, det kan jag understryka om det behövs. 50 70 kapacitetsutnyttjande, säger Olle Östrand. Var går gränsen? Jag hoppas att Olle Östrand inte är så blåögd att han tror att man kan närma sig hundraprocentsstrecket när det gäller kapacitetsutnyttjandet, för då vet jag inte riktigt hur det skall se ut. Det sägs också att det blir billigare för kunderna. Det blir precis tvärtom. Jag har försökt förklara detta vid olika tillfällen. Men jag måtte vara en dålig pedagog - eller vad det nu kan bero på, eftersom jag inte har lyckats få vare sig Olle Östrand eller någon annan i utskottsmajoriteten att fatta att det innebär en kostnad och att verksamheten minskar i omfattning på grund av motstånd mot dem som skall åka, om en åkare plötsligt belastas med 100 000 kr. i merutgifter och att dessa pengar skall tas någonstans. Sedan vet jag inte var Östrand funnit att bilarna kör kors och tvärs. Jag undrar om det inte vore klokt av en som representerar den landamären som Östrand kommer ifrån att vara litet försiktig med att argumentera så våldsamt för en gemensam beställningscentral och att tro att en sådan skulle vara det allena saliggörande i den typen av bygder. Om det är någonstans man är betjänt av att ha uppställningsplatser och enskilda företag verksamma på olika orter, så bör det rimligtvis vara norröver, där avstånden i allmänhet är stora. Jag har dessa problem även i de trakter jag kommer ifrån, men dessa problem är naturligtvis inte alls att jämföra med förhållandena i andra delar av landet. Men redan i mina trakter är det alltså problem. Jag har frågat det tidigare, men jag vill gärna upprepa frågan: Vilken taxiförare kör på natten från en centralort 2,5-3 mil för att göra en internkörning på en annan ort, för att sedan fara tillbaka igen? Han får inte många anrop vare sig på vägen dit eller på vägen därifrån. Det är det saken handlar om.

Herr talman! Jag vet inte om Claes Elmstedt inte förstår eller inte vill förstå frågan om gemensamma beställningscentraler. Att man har en gemensam beställningscentral inom ett trafikområde innebär inte nödvändigtvis att man därmed skall ha en uppställningsplats för samtliga taxibilar. En beställningscentral inom exempelvis min egen kommun kan mycket väl kombineras med 13 uppställningsplatser för taxibilarna. Så till frågan om det 50-procentiga kapacitetsutnyttjandet! Detta beror, Claes Elmstedt, på det förhållande som vi har i dag. Kan man vidta åtgärder som gör att taxi i fortsättningen utnyttjas till 75-80 26, måste det vara till fördel för kunden. Man kan aldrig komma ifrån detta faktum. Vidare finns det dispensmöjligheter, Claes Elmstedt. Vår avsikt är inte att göra kraftiga inskränkningar i dispensmöjligheterna — snarare tvärtom. Så några ord till Göran Riegnell om den ökade friheten. Vi pratar i vårt parti mycket om ökad frihet för människorna. Vi anser emellertid inte att man skall skapa en frihet som ger människor möjlighet att i större utsträckning bedriva ekonomisk brottslighet. Vårt frihetsbegrepp innebär inte heller att vi skall skapa större möjligheter för människor inom transportbranschen att bedriva oseriös verksamhet. Vår definition av frihetsbegreppet — om vi nu skall begränsa det till transportbranschen — är att det skall finnas möjligheter för människor att under lika villkor bedriva en seriös verksamhet. Inom denna seriösa verksamhet skall vi ha fri konkurrens. Det är vår syn på friheten inom transportbranschen. Frihet innebär också rimliga möjligheter att få tag i en taxi. Till slut, herr talman, något om överlåtelser av trafiktillstånd. Om samhället nu vidtar åtgärder för att förbättra och begränsa överetableringen inom branschen, måste man vidta åtgärder för att komma åt den oseriösa handel med trafiktillstånd som förekommer i dag. Ett trafiktillstånd skall naturligtvis inte i sig ha ett värde. En person som vill överlåta sin rörelse skall inte kunna tjäna pengar på trafiktillståndet. Tillåts det här att fortsätta, kommer det att försvåra möjligheterna för dem som skall överta ett trafiktillstånd att under sunda ekonomiska betingelser driva verksamheten vidare.